Herr talman! Jag beklagar också att kammarens arbetsformer inte har tilllåtit en mera ingående redogörelse, ty ingen av de tre föregående talarna har tydligen riktigt förstått vad svaret innehöll. Eftersom debatten nu har vidgats till att omfatta alla som vill yttra sig, kanske det också är tillåtet för statsministern att vara en aning utförligare än han var i sitt svar.

Herr talman! Får jag med anledning av herr Wedéns inhopp i debatten säga att jag inte vet varifrån han fått uppgiften att det i Västerbottens län står företagare i kö hos företagareföreningen för att få starta företag. Möjligen har han fått den av den person som ville komma hit och tala inför riksdagen, trots att han inte är ledamot av någondera kammaren. Jag tillhör själv en arbetsgrupp för näringslivsfrågor, vilken har tillsatts av landstinget. Vad vi är bekymrade över och har besvär med är att få tag i någon företagare som har en produkt som han kan lägga under produktion. Detta är sanningen, herr Wedén, om förhållandena i Västerbotten. Här har herr Wedén en mission att fylla på sina och andras möten: att stimulera de enskilda företagen. Herr Wedén klagade på vägarbetena i Västerbotten. Det har aldrig byggts så mycket vägar i Västerbotten som just nu — inte ens under den tid jag var kommunikationsminister, och då förstår herr Wedén hur mycket det byggs. Under punkt 4 för statsministern ett intressant resonemang: »Samhället är berett att i vidgad utsträckning bära ett direkt företagsansvar för industrietableringar. Det kan ske genom samgående med existerande enskilda företag för att få till stånd nyetableringar av filialföretag eller underleverantörsföretag. Förutsättningarna härför bearbetas inom industrietableringsdelegationen och kommer att fortsättas av Svenska industrietableringsaktiebolaget.» Utvecklingsbolaget, under ledning av direktör Brising, lär för närvarande arbeta med ett 40 å 50-tal produktuppslag. Får det nyss upplästa citatet ur statsministerns svar till mig uppfattas på det sättet, att om denna utvecklingsprocess fortsätter i positiv riktning, så kommer ett antal av dessa objekt att kunna läggas under produktion inom övre Norrland? Jag har uppfattat svaret så, men jag vill gärna ha en bekräftelse eller eventuellt ett bestridande av att man på så sätt skulle kunna få en större industri eller några mindre industrier lokaliserade till övre Norrland.

Tydligen är man inom dessa båda partier hellre beredd att samarbeta med ett bankföretag. För oss andra, herr talman, ligger Själevad inte så långt borta.

Herr talman! Statsministern gjorde gällande att jag hade ett »stort moraliskt mod» när jag vågade ifrågasätta »den fantastiska expansion» som statsföretagen undergått i övre Norrland. Det är samma »fantastiska expansion» som herr Hagnell i sitt yttrande inom bankoutskottet beskriver med följande ord: »Det är inte tillfredsställande att antalet arbetsplatser inom den statliga företagsgruppen i Norrland reducerats från 50 000 till 40 000 på tio år och att tecken till fortsatt nedgång föreligger.» Fråga norrlänningarna hur de uppfattar den socialdemokratiska politiken, sade statsministern. Hur skulle det ha varit om någon annan politik hade bedrivits där uppe? Ja, inte hade det varit sämre, herr statsminister, det kan jag försäkra. På en punkt föreligger ingen olikhet — det vill jag starkt understryka — nämligen att i den mån enskild företagsamhet inte hade varit villig att fullfölja eller bedriva verksamhet där uppe hade även under annan politisk ledning andra företag måst komma till. Det är inte i det avseendet jag uttryckt tvivel beträffande statlig företagsamhet. Att staten använder investeringsfonderna för att påverka företagsamheten är bara bra. Det är ingenting att skryta över att regeringen utnyttjar ett instrument som den har i sin hand och därigenom åstadkommer resultat. Om man inte hade utnyttjat detta instrument hade det verkligen varit betänkligt. Men, herr statsminister, jag vill förtydliga min fråga. Jag är medveten om att det på många håll i näringslivet måhända finns förutfattade meningar om möjligheterna att bedriva företagsamhet i Norrland. I den mån sådana förutfattade meningar finns, måste vi försöka få bukt med dem. Därför är inrikesminis ter Holmqvists initiativ så värdefullt. Men när man skall angripa problemet måste man också ta hänsyn till det företagsekonomiska klimat som har utbildats där uppe. Det är i detta sammanhang jag velat ställa frågan: Är det måhända så att den statliga sektorn i Norrbotten och den subventionspolitik som vi bedriver — och som alla varit överens om att vi skulle bedriva — har gjort det mindre angeläget för enskilda företag att söka sig till Norrland? Frågan är delvis psykologiskt betingad. Att jag tycker att man borde ventilera den, innebär inget angrepp på statlig verksamhet i och för sig. Saken är värd att belysas och därför har jag ställt frågan. Om man går till de konkreta förslag som statsministern har redovisat — förlåt, de förslag, ty de var konkreta endast i den meningen att de är numrerade — finner man verkligen inte mycket av reellt innehåll. Den regionalpolitik som är beskriven i årets statsverksproposition är passivt och försiktigt utformad. Det som har åstadkommits av industrietableringsdelegationen och som nu skall övertas av SVETAB är inte heller mycket. Hittills består det — såvitt jag vet — av en talloljeanläggning i Piteå. Det skall därför bli intressant att se vad som verkligen kommer ut av alla de projekt som statsministern talar vackert om och i vad mån de leder till de insatser i övre Norrland som alla väntar på. Hur kommer det sig bl.a., herr talman, att man inte har frisläppt prospektering av malmfyndigheter utan tvingar exempelvis Bolidens gruv AB att flytta sin prospekteringsverksamhet från övre Sverige till andra delar av Sverige eller eventuellt till utlandet?

Herr talman! Får jag först i förbigående notera den hastiga förvandling som herr Skoglund undergick mellan sitt första och sitt andra framträdande i talarstolen. I sitt första inlägg var herr Skoglund sakförare för Norrland i allmänhet och Västerbotten i synnerhet. I sitt andra inlägg hade han glömt den rollen och var nästan uteslutande advokat för regeringen. Jag skulle vilja säga till herr Skoglund, att jag har framför mig en redogörelse av herr Helte i Sveriges hantverksoch industriorganisation. Han talar om det = lokaliseringspolitiska program som Västerbottens länsstyrelse har gjort upp i samverkan med företagareföreningen. Det slutar med en förklaring: länsstyrelsen säger, att lokaliseringspolitiken i praktiken inte har fungerat tillfredsställande därför att länsorganen och länets företagareförening har saknat erforderliga utredningsresurser. Jag tror alltså att det finns allvarliga brister på den sidan. Sedan måste jag vända mig till statsministern. Det var egentligen ett fantastiskt yttrande som statsministern fällde när han sade, om jag hörde rätt, att den enskilda industrin inte hade fullgjort en enda handling för att stärka sysselsättningen i Norrland. Det var inte länge sedan före detta statsrådet Eije Mossberg, som nu är chef för Cellulosabolaget, reagerade mot andra sådana uttalanden och påpekade att enbart Cellulosabolaget hade investerat nära en och en halv miljard kronor i Norrland på tio år. Det är bara ett exempel, och detta måste ha haft stor betydelse för sysselsättningsmöjligheterna. Statsminister Erlander ville gärna förvandla denna debatt till en diskussion om investeringsfonderna; de var så bra och öppnade många möjligheter. Ja, en av mina punkter var att man kunde använda investeringsfonderna med ökad tonvikt vid sysselsättningsprojekt i Norrland. Eftersom statsminister Erlander tycktes finna att detta var det egentligen enda medlet av någon större betydelse, skulle jag vilja fråga, hur många procent av investeringsfonderna som utnyttjats för Norrbotten. är det 1 eller 2 procent av hela utnyttjandet, eller är det mer? Är det beträffande hela Norrland utom Gävleborgs län 5, 7, 8, 10 procent eller mer? Jag skulle knappast tro det. Jag har nämnt dessa siffror och ställt dessa frågor för att ge statsministerns tal om den kolossala satsningen på detta område dess rätta belysning. Får jag till sist framhålla, att det fanns åtskilliga punkter i min uppräkning som statsministern över huvud taget inte omnämnde men som naturligtvis har betydelse. En sådan är befrielse från arbetsgivaravgiften — alltså inte ATP — inom de berörda, särskilt utsatta områdena. Vidare tror jag att vi måste gripa oss an med transporttaxor av olika slag, som är ett svårt och ömtåligt problem. Vi bör göra det inte för att åstadkomma några särskilda fördelar för näringslivet i Norrland, utan för att utjämna de nackdelar som en lokalisering dit kan medföra. Vi är för att lokaliseringsmedel skall användas även för statliga företag. Vi vill ha en utveckling av både statlig och enskild företagsamhet i Norrland. Det enda vi bestämt inte är för, och som jag tidigare anvisade en rad alternativ till, är en utbyggnad av Vindelälven.

Herr talman! Självfallet är svaret på herr Skoglunds fråga till mig ja. I annat fall skulle jag inte ha tagit upp denna sak, som är en väsentlig punkt i det punktprogram jag har lagt fram. Vi väntar oss åtskilligt av det, liksom tydligen även herr Skoglund gjorde. Herr Skoglund kommer säkert att kunna svara för sig själv.

I den politik, som borgerligheten har fört till torgs nu och under valrörelsen och som herr Wedén i huvudsak tog upp även nu, sätts skattesänkningar i centrum. Arbetsgivaravgiften är ju ingenting annat än en skatt — det betonade han ytterligare i sin andra replik då han skulle visa att han hade andra konkreta ting att komma med. Hur skulle det ha sett ut i Norrland, om vi icke hade byggt upp ett starkt samhälle med stöd av skattemedel, med stöd av de samhälleliga resurser som vi under valrörelsen kämpade för att behålla och förstärka? Hur skulle Norrland ha sett ut, om vi i stället hade tilllämpat generella metoder, vare sig dessa generella metoder skulle ha tagit formen av skattesänkningar eller någonting annat? Högkonjunkturen i södra och mellersta Sverige skulle ha forcerats på bekostnad av Norrland. Det är ganska uppenbart att herr Skoglund, med de erfarenheter han har bakom sig, reagerar på det sätt som han här gör. Han tycker inte riktigt bra om mitt svar — och det är jag ledsen över — men han tycker ännu sämre om de mycket diffusa recept som herrarna har lagt fram. Det är inte säkert att det finns någon motsättning mellan herr Hagnells artikel och mitt påpekande, att de tre stora statliga företagen har skött sig bra ur vissa synvinklar. Järnverket producerade sålunda 315 000 ton år 1957 men 480 000 ton år 1968/69. Jag medger villigt att den produktionsstegringen kanske inte är anmärkningsvärt stor. I ASSI har produktionsstegringen under denna tid stigit från 180 000 enheter till 427 000, och LKAB:s produktion har ökat 12,9 miljoner ton till 25,2 miljoner ton. Jag vågar påstå att i varje fall de två sistnämnda företagen inte har många konkurrenter på den privata si dan som kan uppvisa en lika snabb effektivitetsstegring. Också jag kan beklaga det som herr Hagnell har tagit upp i sin artikel, nämligen att de statliga företagen liksom de privata har friställt arbetskraft och att det bl.a. i skogen sker en omfattande friställning av arbetskraft. Det är därför vi har detta problem. Strukturrationaliseringen friställer arbetskraft, ach därför tvingas samhället att träda in. Det är väl inte så besynnerligt. Det finns ingen större motsättning på den punkten. Vad jag har velat säga är att de statliga företagen i stort sett har skötts på ett tillfredsställande sätt, men att de friställer arbetskraft precis som de privata industrierna har gjort och därmed tvingar samhället till ökat engagemang. Jag skulle gärna velat fortsätta denna diskussion, eftersom vi på vår sida har allt att vinna på att den fortsätter.

För ungefär två och ett halvt år sedan, herr Wedén, var det Dalsland som stod i förgrunden. Alla talade om det öppna sår, som Dalslands näringsliv utgjorde. Där kan man väl inte skylla på den statliga företagsamheten. Det var privata industrier som drabbades av strukturrationalisering. Fråga i dag, om det icke varit med statens stöd som det ena företaget efter det andra har kommit dit och klarat upp den arbetsmarknadssituation som för kort tid sedan tedde sig synnerligen hopplös. Jag är övertygad om att det, innan herr Skoglund har dragit sig tillbaka, kommer att visa sig att samma utveckling kommer att ske även i det län, vars intressen han här liksom vid många andra tillfällen så skickligt har företrätt. Jag är övertygad om att ifall vi tillsammans bestämmer oss för att marknadshushållningen inte räcker kommer det att klara sig lika väl i Västerbottens län som det har gjort i Dalsland.

Herr talman! Jag måste beklaga att vi får flera lokaliseringsdebatter. Vi har ju två i dag och en i morgon. Men det var närmast för att knyta an det vi håller på med i dag till den debatt vi kommer att få i morgon som jag ville ta upp några frågor. Jag delar statsministerns uppfattning att vi måste ha ett starkare samhälle för att kunna lösa denna art av frågor. Jag tror för min del inte att det håller med någon liberal låt-gå-politik i den hårdare värld som vi nu står inför. Jag skulle vilja att vi tog föredöme av länder som har betydligt mera samhällsengagemang i näringslivets utveckling än vi har. Det är inte alls fråga om kommunistiska länder, om det är någon som tror det, utan det finns en hel rad andra som visar att man kan gå den väg som jag tror att vi måste gå. Det är riktigt att, såsom här har påpekats, den statliga företagsgruppen på en tioårsperiod har minskat antalet arbetsplatser från 50 000 till 40 000 — det betyder ju inte direkt att folk behöver avskedas, men det betyder, att så många arbetsplatser försvinner. De statliga företag i Norrland som gjort detta svarar dock bara för en femtedel av sysselsättningen i övre Norrland, vilket alltså innebär att det privata näringslivet svarar för fyra femtedelar. Där har tillbakagången, som herr Erlander har framhållit, varit väl så stark som inom den statliga gruppen. Det visar ju hur stort problemet är. Men naturligtvis måste problemen lösas både inom den del som är statlig och inom den del som är privat, om Norrland skall kunna klara sin framtid. Jag är glad över att herr Erlander sä ger i sitt svar att den politik som vi skall föra för framtiden »baseras på förvissningen om att Norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner fullt likvärdig del av den svenska nationen även i framtiden». Jag har i det särskilda yttrande till bankoutskottets utlåtande nr 30, som skall diskuteras i morgon, sagt samma sak på följande sätt, nämligen att vi måste inrikta oss på att upprätthålla den nuvarande befolkningen i Norrland, 1,25 miljoner människor. Det behöver inte betyda att människor inte kan flytta ut. Tvärtom finns en befolkningstillväxt som gör utflyttning i viss omfattning nödvändig, men vi måste se till att utflyttningen inte blir så kraftig, att den befolkning försvinner som lättast kan användas i den nya industri som vi vill bygga upp, nämligen den yngre och den mest utbildade arbetskraften. Då min tid nu är ute får jag återkomma senare.

Herr talman! Mitt senaste inlägg betingades av herr Wedéns påstående, att det i mitt eget län stod företagare i kö för att få etablera sig men inte kunde göra det av brist på pengar. Därpå citerade herr Wedén en skrivelse från länsstyrelsen och företagareföreningen. Vad är det fråga om för pengar? Jo, de klagar över att de inte har tillräckligt med pengar för att expandera på den administrativa sidan, d.v.s. för att kunna ge service. Det gäller alltså inte att kunna lämna bidrag till företagare som vill starta en rörelse. Det är detta som gör skillnaden så stor mellan herr Wedéns påstående och verkligheten. Vad är det för kortsiktig politik som folkpartiet och herr Wedén presenterar? I motionen begärs en utredning, ingenting annat. När herr Wedén hade sitt valmöte på torget i Umeå tillsammans med de berömda halmhattsgos sarna, omskrivna i bl.a. Göteborgs-Posten, anlades precis samma synpunkter på Norrlandsfrågorna. Avslutningsvis vill jag beröra punkt 5, där statsministern nämnde att försvarsdepartementet avser att lägga ut beställningar i Norrland. Jag hoppas att detta skall kunna ske på så bred basis som möjligt och att beställningarna inte inskränkes till endast ett eller annat län. Jag har tidigare tagit upp denna fråga och hoppas att den nu så att säga mognat, så att vi kan räkna med att övre Norrland i stort skall få del av de beställningar som försvarsdepartementet kommer att lägga ut.
Herr talman! Jag representerar ett av de län som är direkt berörda av den av regeringen förda Norrlandspolitiken. Mitt hemlän har genom utflyttning förlorat ungefär 10 000 människor under de senaste åren, framför allt personer i de arbetsföra åldrarna och personer med bättre utbildning. Därför har vi väntat på att något effektivt skulle vidtas. Jag skall emellertid inte nu gå igenom våra problem, eftersom vi, som riktigt påpekats, diskuterat frågan i förra veckan. I morgon kommer vi också att få goda möjligheter att ta upp konkreta objekt och då kan statsministerns punkter också synas litet mera ingående från effektivitetssynpunkt. I svaret framhålles att den lokaliseringspolitiska försöksverksamheten under de senare åren har varit värdefull och det är ju riktigt. I hela landet har det satsats totalt 700—800 miljoner kronor på lokaliseringspolitisk verksamhet, varav 70 procent gått till stödområdet, och det stämmer nog. Statsministern fortsatte med att säga att användningen av investeringsfonder skall ge Norrland styrka och en ljus framtid och han framhöll att man skall fortsätta med verksamheten. Jag vill i detta sammanhang bara påminna om att ett enda stort mellansvenskt företag för inte så länge sedan träffade avtal med regeringen om en stor investering på i runt tal 1000 miljoner kronor. Investeringsfondsmedel skulle därvid i stor utsträckning användas men nästan allt gick till platser utanför stödområdet. Var detta någon effektiv hjälp till Norrland? När det i svaret framhålles att totalt 50 miljoner kronor av investeringsfondsmedel gått till Västerbottens län kan det ju inte sägas att man speciellt stött Norrland, eftersom det satsats ett mångdubbelt större belopp på ett enda företag i de södra, överhettade regionerna av landet. I vart fall stärker man inte härigenom det norrländska näringslivets konkurrensförmåga utan gör i stället avflyttningstendenserna ännu starkare. Är det så man skall fortsätta? Jag fick närmast det intrycket av statsministerns svar i dag.

Herr talman! De undersökningar och utredningar från Västerbotten som jag åberopade, herr Skoglund, skildrar vilken inverkan utvecklingen under ett antal år har haft när det gäller mindre företag, säg av storleksordningen 50— 100 anställda. Självfallet måste vi där fortsätta att tillvarata de möjligheter som finns, och då är det understöd man kan få på serviceoch utredningssidan av väsentlig betydelse. Jag skulle kunna anlägga även några andra synpunkter men avstår från det. Jag finner det vara ett egendomligt förhållande som har uppstått mellan å ena sidan herr Hagnell och å andra sidan bankoutskottets majoritet och regeringen. Herr Hagnell talade nu åter om en »liberal låt-gå-politik». Men den faktiska situation som kammaren kommer att konfronteras med i morgon, när bankoutskottets utlåtande i dessa frågor skall' diskuteras och beslutas, är att det föreligger en reservation på grundval av en vid årets början väckt folkpartimotion. I den har vi tagit upp flertalet av de konkreta punkter som jag inledde denna debatt med att mycket kortfattat redogöra för. Eftersom herr Hagnell ingår i bankoutskottets majoritet har han varit med om att avstyrka den motionen. Men jag skulle tro att sedan herr Hagnell litet närmare studerat motionen och reservationen har han funnit det nödvändigt att skriva ett särskilt yttrande som på några väsentliga punkter i sak innebär att vi är i behov av en sådan målsättning som regeringen har försummat. Detta gäller t.ex. översynen av transporttaxorna och en del andra ting, som jag här inte skall upprepa. Men där har herr Hagnell i sak anslutit sig till den reservation som avgivits till bankoutskottets utlåtande med anledning av folkpartimotionen. Den motionen och reservationen är alltså mera positiva än bankoutskottets och regeringens inställning. Såvitt jag förstår måste herr Hagnell därför med uttrycket »liberal låtgå-politik» mena den politik som regeringen och bankoutskottets majoritet företräder i denna fråga. Låt mig sedan säga till statsministern att samtliga de punkter som jag här har räknat upp har selektiv inverkan för näringslivet i norr. Ingen av dem har generell verkan över hela landet, såvitt jag kunnat finna vid en hastig genomgång. Det är sålunda ett helt vilseledande resonemang statsministern för, när han talar om generella metoder kontra andra typer av metoder. Samtliga uppräknade punkter är avsedda att undanröja en del av de nackdelar som Norrlands näringsliv nu arbetar under. Eftersom tiden för det här inlägget snart är ute vill jag slutligen bara säga ytterligare en sak som visar vad jag här sagt och som jag tror att jag också nämnde i mitt första anförande. Vi har förordat ett ökat extra mjölkpristillägg till norrlänningarna. Självfallet har det sin betydelse med den arbetslöshet som råder i Norrland och de svårigheter man där har att få arbete i skogen. Då behö ver man sannerligen inte driva på avvecklingen av denna andra typ av sysselsättning så starkt som för närvarande sker.

Herr talman! Tillåt mig återknyta till vad jag nyss slutade med, nämligen målsättningen för den fortsatta Norrlandspolitiken. Vi skall diskutera den frågan mera ingående i morgon, men jag vill ändå här knyta an till vad statsministern sade — vilket jag citerade — nämligen att Norrland skall bli en med övriga delar likvärdig del av den svenska nationen. Det måste betyda att vi skall upprätthålla befolkningen i Norrland. Vi kan inte efter att ha skummat grädden av mjölken genom att flytta bort den rörliga, bäst utbildade och yngsta arbetskraften sitta kvar med ett socialt problem och hoppas att vi inom området skall kunna skapa livskraftiga industrier. Varifrån skall vi i så fall ta arbetskraften? Vi drar på oss ett oerhört stort socialt problem om vi flyttar bort ytterligare något hundratusental av den effektiva arbetskraften från Norrland och tror att vi med de kvarvarande skall kunna locka dit statliga och privata företag med möjligheter att expandera. Jag vill i stället stämma i bäcken för att inte sedan hamna i ån. Vad som menas med liberal låt-gåpolitik kan vi väl diskutera i morgon och inte nu ge oss in på. Beträffande den statliga företagsgruppen vill jag säga att jag sedan mitten på 1950-talet sökt skapa ett intresse för denna. Den har ett stort ansvar just i Norrland, där den stora delen av dess industriella arbetskraft finns. Därför bör denna grupp skötas bättre än hittills. Det föreligger inget hinder för att den rationaliseras. Det måste ske. Annars kommer 10 000 personer att hamna på gatan när de avskedas från skogsbruket, skogsindustrin och gruvorna. Felet är att man inte skaffat arbetsplatser inom nya färdigvaruindustrier. Det är på denna punkt jag skulle ha velat få till stånd en ny politik. År har gått, under vilka denna uppgift försummats, men det är ännu inte för sent. Det är i detta avseende jag vill få något gjort. I januari detta år lade vi från den statliga företagsdelegationen fram ett förslag. Vi hade hoppats att i mars få oss förelagda en proposition i anledning härav, men det kom ingen sådan. Vi hoppades sedan få se en sådan i maj, men inte heller då kom den. Vi hoppas nu att få den i slutet av juni för behandling i höst. Förslaget avser inte hela den statliga företagsgruppen utan bara en sjättedel av den, som föreslås få förbättrade organisationsförhållanden. Fem sjättedelar av arbetet återstår alltså ännu. I 20 år har jag arbetat på denna fråga på partikongresser och i andra sammanhang. Så långt vill jag inte att arbetet i fortsättningen skall dra ut på tiden. Då kommer Norrland inte att bli en med övriga delar av landet jämställd del. Vi måste därför gå in för en helt annan och mera medveten politik inom detta område. Vi skall gå närmare in på detaljerna i detta sammanhang i morgon. Huvudpunkten i statsministerns anförande, såsom jag uppfattade det, är dock att Norrland skall bli likvärdigt med övriga delar av Sverige, d.v.s. kunna upprätthålla sin befolkning för att inte sjunka ner i social misär.
Herr talman! Vi kommer ju att få tillfälle att diskutera detta många gånger. Jag vill konstatera att skiljelinjen i denna fråga går mellan dem som tror på en fri marknadshushållning och dess förmåga att lösa problemen och dem som kräver ett starkt samhälle och ett stärkt samhällsinflytande. Jag har därför lättare att förstå de Hagnellska synpunkterna än de Bohmanska och Wedénska. Herr Bohman skakar på hu vudet åt denna bristande förståelse, som jag är ledsen över. Jag brukar ha lätt att förstå honom, men i detta fall tillåter jag mig att säga att vi måste reducera den fria marknadshushållningen för att få rum med det statliga ingripande som är nödvändigt. Jag tyckte faktiskt att det i herr Wedéns senaste anförande fanns en betydande förståelse för att detta är nödvändigt, och det gläder mig. Jag tog emellertid närmast till orda med anledning av herr Jönssons i Ingemarsgården anförande. Herr Jönsson! Vi kan inte tvinga något privat företag att acceptera en viss användning av investeringsfonderna. Det blir alltid en diskussion om hur stor del av planerad företagsamhet som kan förläggas till Norrland och hur stor del som skall läggas på platser där företagsledningen tror att det är lämpligare att ha den därför att man kommer närmare huvudfabriken o. s. v. Det gäller alltså en avvägningsfråga. Det är alldeles självklart att det ur regeringens synpunkt hade varit en stor fördel om hela miljarden hade kunnat gå till Norrland, men det finns ju ingen möjlighet att förfara på detta sätt. Vi har inte sådan tvångsmakt att vi kan föreskriva detta. Vill de borgerliga ge oss den makten, så att vi inte bara skall kunna använda investeringsfonderna till att locka industrier till lokalisering utan också till att tvinga dem när de är motspänstiga mot att flytta till Norrland, finner jag detta vara en intressant variant på den fria marknadshushållningen.

Herr talman! Man skulle egentligen fråga herr Skoglund, om detta är ett privat västerbottensslagsmål eller om man kan få vara med, men eftersom både jämtar och andra deltar, så tar jag risken att säga några ord. Ett av de verkligt svåra problemen när det gäller att utveckla näringslivet i Norrland är bristen på verkligt produktiva uppslag, på nya idéer om vad man skall kunna komma i gång med där uppe i fråga om större företag. Det var främst ett yttrande av herr Bohman om den saken som gjorde att jag begärde ordet. Herr Bohman talade om industrietableringsdelegationen — som nu skall bli SVETAB eller Industrietableringsaktiebolaget — och säger att där har ingenting hänt, där har man bara lanserat en talloljefabrik i Piteå. Detta är, säger herr Bohman vidare, prov på statlig företagsamhet. Jag kan trösta herr Bohman med att inom delegationen och inom det som nu blir aktiebolaget har man arbetat och kommer man att arbeta med mellan 20 och 30 olika uppslag. Men det kan väl inte vara meningen att dessa skall redovisas i riksdagen innan de föreligger fullt färdiga? Detta med industrietableringsdelegationen och SVETAB är inga blindgångare, ingenting som regeringen tar till för att visa att den vill någonting — men i verkligheten inte gör något. Jag vill peka på en skiljaktighet, som är rätt väsentlig, eftersom vi diskuterade SVETAB ganska ingående här i kammaren i torsdags i förra veckan. Det statsministern säger om att man vill integrera det norrländska näringslivet med det sydoch mellansvenska är väl det enda rimliga. Det är därför jag tycker att idén om att begränsa SVETAB tvångsvis enbart till Norrland eller till och med enbart till Norrbotten, som hade föreslagits i en motion, är helt tokig. Vi måste se saken så, att det gäller att åstadkomma en integration. — Det har ju också visat sig att de filialföretag till storföretag längre ned i landet som startats i Norland varit de mest livskraftiga. : Vad sedan gäller den statliga företagsamheten och dess betydelse tror jag att jag som norrbottning kan omvittna, att det hade varit ganska bedrövligt ställt härvidlag åtminstone i Norrbottens län om vi enbart hade haft att lita till den privata företagsamheten. De statliga företagen har effektiviserats och blivit bättre, men de har gett mindre sysselsättning genom rationaliseringarna. Vi hoppas på en fortsatt utveckling av dem. Men den privata företagsamheten i länet har i stort sett lyst med sin frånvaro ända till dess att regeringen genom lockelse med investeringsfondsmedel, med subventioner eller hur man vill beteckna det, har fått upp några företag som vi är glada för. Jag upprepar vad jag sade i torsdags i diskussionen om SVETAB: Vi i Norrland välkomnar varje form av privat företagsamhet liksom varje form av statlig företagsamhet till Norrland. Jag förstår då inte varför man här skall försöka dra upp gränser för den statliga företagsamheten.

Herr talman! Denna debatt borde för länge sedan ha varit slut. Att jag nu begärt ordet beror på att statsministern förenklade debatten på ett, som jag tycker, otillåtligt sätt, när han sade att vad det här uppenbarligen gäller är meningsmotsättningar mellan dem som tycker att det behövs statliga insatser i Norrland och dem som bara tror på att fri företagsamhet skall lösa alla problem. Herr statsminister! Personligen tror jag på den fria marknadshushållningen som idé — jag tror att det är ett system som är överlägset alla andra marknadssystem. Men det räcker inte med "detta i det moderna samhället, och det är ju därför som vi alla har accepterat den moderna blandekonomin — den blandekonomi som vi har byggt vårt välstånd på i detta land. I den blandekonomin har staten en stark och en central ställning och drar upp ramarna för företagsamhetens handlande. Att vi nu och i andra sammanhang har kritiserat statsmakterna för deras Norrlandspolitik beror på att de inte har utnyttjat sina resurser på ett riktigt sätt, inte använt de medel som står till förfogande för att leda utvecklingen så som statsmakterna skulle ha kunnat göra. Slutligen vill jag säga att jag med stor spänning väntar på SVETAB:s redovisning av alla de lönsamma projekt som skall lösa Norrlandsproblemen.

Herr talman! Statsministern säger att regeringen inte kan tvinga företagen när dessa använder investeringsfonderna utan att man måste resonera sig fram med dem för att få en avvägning till stånd. Detta förstår också jag. Men jag reagerade när statsministern i sitt anförande här anförde att investeringsfonderna var ett så viktigt instrument, ett av de allra förnämsta när det gällde lokaliseringspolitiken. Det var genom utnyttjande av :investeringsfonderna som man skulle fullfölja lokaliseringspolitiken. Men när man på ett enda företag utom stödområdet satsar mer än man satsat på hela stödområdet sedan 1965, kan väl instrumentet inte vara så oerhört effektivt när det gäller att dirigera en lokalisering till Norrland. Samtidigt som detta har skett har man vägrat att bevilja investeringsfondsmedel till mitt eget län till lönsamma projekt.

Herr talman! Herr Bohman väntar med intresse på att få presentation av alla de lönsamma företag som SVETAB arbetar med. En del av dem kanske kommer i form av privata, en del i form av statliga företag; jag hoppas det. Men jag vill inte gå upp här och påstå att detta löser alla problem. Jag vill inte göra som herr Bohman, som säger att bara det hade funnits mer av privat näringsliv i Norrbotten, hade därigenom alla problem blivit lösta.
Herr talman! Herr Bohman sade i sitt senaste anförande i själva verket motsatsen till det som herr Svanberg nu påstått att herr Bohman skulle ha sagt. Statsministern registrerade också detta nyss.

Det fattas bara annat. Den gränsdragning som statsministern gjort har han alltså måst falla ifrån. Mot bakgrunden av det föreliggande sakmaterialet förefaller det inte så märkligt att så blivit fallet. Beträffande ytterligare en sak har statsministern gjort en annan reträtt. Från början blåstes investeringsfondernas användning upp till en fråga av mycket stor betydelse, nästan den största av alla när det gällde att lösa Norrlandsproblemen. Sedan det emellertid för statsministern påpekats hur ringa del av dessa fonder som används för de syften som statsministern talar om, har den diskussionen också försvunnit ur statsministerns senare resonemang. Även detta tror jag var välbetänkt, herr talman!
Herr talman! Att herr Wedén nu tror sig kunna registrera »reträtter» beror bara på att jag inte upprepar ting som jag trodde att herr Wedén hört att jag sagt förut. Jag kan gärna ta om allting igen. Jag har inte ett enda ord att ta tillbaka. Beträffande investeringsfonderna har jag inte sagt någonting annat än att de för den selektiva blandekonomi som vi för närvarande tillämpar är en långt bättre metod än generella skattesänkningar. Generella skattesänkningar blir inte bättre om man inskränker dem till ett visst län. De kommer ändå att omfatta praktiskt taget alla företag inom detta län. Jag vidhåller därför vartenda ord jag sagt om investeringsfonderna. Men enbart därför att de är ett utmärkt instrument jämfört med herr Wedéns trubbiga instrument betyder det inte att man kan använda investeringsfonderna till allting. De kan sannerligen inte lösa alla problem. Det har aldrig gjorts gällande av mig. Jag har bara konstaterat att de är effektivare om man vill nå fram till ett väl arbetande Norrland. Detta har jag sagt och det vidhåller jag. Sedan var det också något annat som jag hade retirerat från — jag har glömt vad det var men säkert var det lika felaktigt som det andra påståendet. Jag har inte på någon enda punkt under denna diskussion blivit annat än styrkt i uppfattningen att den promemoria, som vi har lagt fram, är ett ganska hyggligt program för hur kampen för sysselsättningen i Norrland skall föras. Till sist, tålmodige herr talman: Allt vad som har sagts här av den borgerliga oppositionen inkasserar vi som en stor ideologisk framgång. Ni på oppositionssidan kräver nu ett starkt samhälle, utrustat med smidiga instrument och med ett betydande mått av ekonomisk kraft, ty annars blir det ingenting av era vackra drömmar. Vi noterar det; det skall bli mycket spännande att se hur 1970 års valrörelse skall se ut, sedan hela den ideologiska grunden för de borgerliga partiernas valrörelse i fjol i dag har brutit samman.

Herr talman! Nu tycker jag allt att statsministern gör ett försök att konstatera ungefär motsatsen till vad som här har förekommit. Får jag bara peka på två saker! Beträffande investeringsfonderna kan statsminister Erlander läsa ett yttrande som han själv hållit här i kammaren, i vilket han på ett yvigt sätt förklarar vilket underbart instrument investeringsfonderna är i Norrlandspolitiken.

Där har de i verkligheten spelat en ganska ringa roll. Vidare låtsades statsministern som om det fanns en tydlig gränslinje mellan dem som vill använda generella åtgärder och dem som vill ha selektiva åtgärder. Vad Norrlandspolitiken avser är emellertid praktiskt taget alltsammans selektiva åtgärder. Statsministern fantiserar helt enkelt när han söker göra detta till en avgörande distinktion.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig, om jag överväger att tillsätta en parlamentarisk utredning för att undersöka möjligheten att genomföra en allmän försvarsplikt omfattande både män och kvinnor och möjligheten att differentiera utbildningstiden för olika funktioner inom totalförsvaret efter de behov som krigsplaceringsuppgiften ställer. Vårt militära försvar bygger på allmän värnplikt för män. Inom totalförsvaret i övrigt förekommer för män och kvinnor i huvudsak lika tjänstgöringsplikt i form av civilförsvarsplikt, medicinal tjänsteplikt och allmän tjänsteplikt. Utbildningsplikt i fred föreligger inte beträffande det område som omfattas av den allmänna tjänsteplikten. En allmän försvarsplikt för både män och kvinnor kan alltså i sak sägas föreligga för totalförsvaret vid sidan av det militära försvaret. Den pliktmässiga utbildningen inom angivna delar av totalförsvaret är omfattande men starkt differentierad efter krigsuppgifternas behov. I krigsorganisationen för det militära försvaret skall många befattningar skötas av redan i fred anställd personal. En del av denna personal är kvinnor. Till viktiga poster i krigsorganisationen kvalificerar sig också kvinnor som är engagerade i den frivilliga försvarsverksamheten. Trots att någon plikt inte föreligger engageras sålunda många kvinnor aktivt i den samhällsfunktion som det militära försvaret utgör. Vad det här framför allt gäller är, enligt min uppfattning, att få rätt person på rätt plats. I detta sammanhang vill jag meddela att överbefälhavaren den 12 maj i år överlämnat en framställning från chefen för flygvapnet angående utredning om möjligheterna att anställa kvinnor i militära och civilmilitära befattningar inom flygvapnet. Överbefälhavaren säger i sitt yttrande bl.a. att denna fråga inte bara berör flygvapnet och har härvid förklarat sig beredd att analysera frågan för hela krigsmakten. Enligt överbefälhavaren bör det undersökas om modifieringar av nuvarande anställningsformer är erforderliga. I första hand bör enligt överbefälhavaren möjligheten att ge ökat utrymme för civil anställning av kvinnlig personal klarläggas. Ett utredningsuppdrag åt överbefälhavaren i denna fråga övervägs för närvarande inom försvarsdepartementet. Frågan om allmän totalförsvarsplikt har bl.a. aktualiserats genom debatten om värnplikt för kvinnor. Med hänsyn till framförda förslag om införande av kvinnlig värnplikt synes det lämpligt att 1966 års värnpliktskommitté får i uppdrag att göra en översiktlig belysning av konsekvenserna av de framförda förslagen i anslutning till sitt arbete med rationalisering av värnpliktsutbildningen och samordning av denna med övrig totalförsvarsutbildning.
Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min interpella tion. Jag skall oförbehållsamt säga att jag tycker det var positivt — mer positivt än jag egentligen hade vågat hoppas på. I och för sig skulle jag kunna sluta med detta, men jag tar mig friheten att dels säga något om utgångspunkterna för min interpellation, dels göra en kommentar till svaret. Jag skall emellertid försöka begränsa mitt inlägg så att det i varje fall inte blir längre än de inlägg som vi har lyssnat på i samband med att den enkla frågan besvarades. När jag framställde interpellationen hade jag främst två utgångspunkter. Den ena av dem hade en principiell inriktning. Vi har i dag nått så långt att det är naturligt att män och kvinnor tillsammans försöker lösa olika samhällsproblem. Vårt lands försvar är utan tvivel en av de grundläggande samhällsfrågorna, och tiden är därför enligt mitt sätt att se nu inne för att verkligen på allvar diskutera mäns och kvinnors gemensamma ansvar för försvaret. Den andra utgångspunkten för min interpellation är en önskan att höja försvarets kvalitet och i samband därmed öka dess effektivitet. Om man breddar basen för urvalet genom att rekrytera bland både män och kvinnor har man naturligtvis större förutsättningar att få en kvalitativ förstärkning av försvaret. Men jag tror inte att vi bör nöja oss med det, utan vi måste också göra en översyn av utbildningen på så sätt att vi strävar efter en ökad differentiering av utbildningstiden och anpassar tiden efter de krav som de olika krigsplaceringsuppgifterna ställer. Jag vet att försvarsministern är inne på dessa tankegångar och att man har gått några steg på vägen, men jag tror att åtskilligt mer kan göras. I det sammanhanget vill jag också framhålla den icke oväsentliga besparingseffekt som härigenom kan uppnås och som kan utnyttjas till en nödvändig förstärkning på materielsidan. Jag har med min interpellation inte avsett att vi skulle få en generell soldatutbildning för kvinnor, men jag har ifrågasatt, om inte tiden nu är inne att oavsett kön försöka välja ut de lämpligaste för de olika uppgifter som finns inom totalförsvaret och att anpassa utbildningen efter de olika uppgifterna. Försvarsministern säger i sitt svar att man skall sträva efter att få rätt person på rätt plats — han säger inte rätt man på rätt plats. Den inställningen anser jag är riktig. Man skulle kunna komplettera med att också säga att det skall vara rätt person med adekvat utbildning på rätt plats. Om jag sedan får göra några randanmärkningar till försvarsministerns svar, skulle jag ändå vilja ifrågasätta huruvida det är riktigt som försvarsministern säger, att vi nu har en allmän försvarsplikt för både män och kvinnor. I krigstid har vi det, ty i krigstid fungerar den allmänna tjänsteplikten. Men i fredstid har vi det inte. Jag uppfattar det så, att det är väsentligt att vi också i fredstid har en sådan beredskap, att alla vuxna människor känner att de har en uppgift för den händelse vi skulle komma in i en krigssituation. Vi har den frivilliga försvarsverksamheten, och det är glädjande att den attraherar så många kvinnor. Den kommer säkerligen också i fortsättningen att ha en funktion att fylla, men det är ju inte det jag avsett med min interpellation. Jag tycker att det är otillfredsställande att så många medborgare inte har sin krigsplaceringsuppgift klar för sig och att inte heller har fått någon utbildning för denna. Vi måste komma ihåg att det moderna kriget är totalt. Det är ju inte så att männen kämpar vid fronten, medan kvinnor och barn sitter hemma i någorlunda skydd. Kriget fungerar för närvarande på ett helt annat sätt, och det är nödvändigt att vi anpassar vår beredskap efter den nya situationen. I sitt svar säger försvarsministern bl.a.: »I krigsorganisationen för det militära försvaret skall många befattningar skötas av redan i fred anställd personal. En del av denna personal är kvinnor.» Det är riktigt. Jag kan som exempel nämna luftbevakningen, till vilken det visat sig vara svårt att rekrytera underofficerare. De är placerade i lönegraderna 15—17, och dessa har tydligen inte haft tillräcklig attraktionskraft. Då har man kommit på lösningen att i stället engagera kvinnor som utför samma jobb och då kallas tekniska biträden. De placeras i lönegraderna 9—11. Det är alltså en konsekvens av att kvinnor inte kan få militär grad. Om man för övrigt tittar på försvarsgrenarnas tjänsteförteckningar, finner man att inte mindre än 66 procent kvinnor är placerade i lönegraderna 3—11, under det att vi i lönegraderna därutöver endast har 6 procent kvinnor. Jag tror väl inte att försvarsministern har deltagit i utarbetandet av den svenska regeringens FN-rapport om den svenska kvinnans ställning, ty om försvarsområdet hade skildrats så hade det blivit ett mörkt kapitel. Jag är inte riktigt tillfredsställd med ÖB:s synpunkt på denna fråga: han vill i och för sig inte motsätta sig en utredning om dessa frågor, men han anser att man i första hand skall öka utrymmet för civil anställning av kvinnlig personal. Han säger dessutom i sitt yttrande, att det inte finns någonting som hindrar att ytterligare kvinnor anställs »under förutsättning att behov härav föreligger». Detta är en utomordentligt viktig principiell fråga: man konstaterar när det gäller männen att alla har denna skyldighet, medan man när det gäller kvinnornas engagerande i försvaret skall pröva huruvida det föreligger behov av deras insats eller inte. Jag anser inte att kvinnorna skall vara en arbetskraftsreservy i försvaret på samma sätt som de tidigare varit inom andra områden — detta har nu börjat försvinna på dessa områden. Därför skulle jag vilja se försvarsministerns uttalande, att ÖB skulle få ett utredningsuppdrag som syftar till att ge ökat utrymme för civil anställning av kvinnlig personal, bara som en övergångshistoria, som bör kunna accepteras i avvaktan på att man får en omprövning av hela frågan hur vi bör ha det med den allmänna försvarsplikten. Det sista avsnittet i försvarsministerns anförande var emellertid det mest intressanta och det mest glädjande. Jag tar fasta på att man nu i försvarsdepartementet är mer öppen för dessa frågor. Jag skulle ändå vilja fråga försvarsministern om han är beredd att förorda en belysning av konsekvenserna av en så genomgripande reform som jag har avsett, nämligen att mot bakgrunden av en starkt differentierad försvarsutbildning genomföra en allmän försvarsplikt för alla vuxna medborgare. Om försvarsministern skulle vara villig att göra det, vilket jag hoppas, skulle jag ändå våga ha den uppfattningen, att den enmansutredning som nu sitter — 1966 års värnpliktskommitté — kanske borde breddas för att frågorna skall få en mer allsidig belysning.
Herr talman! Den fråga — och det är egentligen endast den jag skall yttra mig om — som fru Kristensson ställer mera konkret och som avser allmän försvarsplikt för både män och kvinnor har jag möjligen undvikit att direkt ta ställning till i mitt interpellationssvar.

Vad som begränsar kvinnornas användbarhet på en mängd befattningar inom försvaret är självfallet den omständigheten att de saknar soldatutbildning och att någon sådan utbildning inte finns planerad. Vi har alltså — som också flygvapenchefen har uttalat — ingen möjlighet att för närvarande placera kvinnor i direkt stridande befattningar därför att de inom vårt system inte har tillgång till den militära utbildning som är en förutsättning för detta. Som flygvapenchefen bl.a. har påpekat finns det emellertid en mängd befattningar som kvinnor redan i dag kan sköta. Från försvarsdepartementets sida avser vi att hos överbefälhavaren beställa en analys av detta problem omfattande samtliga försvarsgrenar och även en katalog över de tjänster där man inte till varje pris måste förutsätta att vederbörande skall ha den stridsutbildning som för närvarande på grund av värnpliktssystemets utformning endast män har i Sverige. Vidare kommer vi att få ta del av värnpliktsutredningens analys av den grundläggande frågan om huruvida det skall finnas kvinnlig soldatutbildning eller inte.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för och respektera att försvarsministern i detta läge vill undvika att själv ta ställning. Jag trodde att försvarsministerns svar till mig ändock innebar att man förutsättningslöst skulle pröva de förslag som framförts inklusive det förslag som jag har väckt för att se om det finns möjligheter att lösa dessa frågor som utan tvekan är aktuella. Jag har ansett att man skall betrakta totalförsvaret som en enhet, och i detta totalförsvar skall det vara en skyldighet för både män och kvinnor att fylla en funktion. Detta behöver ju inte betyda att kvinnorna skall ha soldatutbildning. Å andra sidan kan det finnas kvinnor som skulle vara lämpade för en sådan utbildning. Försvarsministern sade själv att det finns en hel del militära befattningar som är lämpade för kvinnor. Jag skall inte trötta kammaren med att ge en redovisning beträffande tänkbara tjänster som jag erhållit från flygvapnet utan endast konstatera att de är många. Utan tvivel finns det ett ökat utrymme för militära befattningar som även kan rekryteras av kvinnor. Jag kan inte begära att försvarsministern skall ge mig ett mera positivt besked än jag fått, men jag är glad om han inser att utvecklingen går åt detta håll och att kvinnorna verkligen vill ta sitt ansvar för vårt lands försvar och ta ett ansvar på det sätt som de var och en individuellt kan vara skickade till.

Herr talman! Herr Ekvall har frågat mig om jag är beredd att medverka till att åtgärder prövas för att vid arbetsgivares konkurs säkerhet skall föreligga för anställdas innestående lön och semesterersättning. Lagberedningen har nyligen avgett ett betänkande med förslag till nya regler om förmånsrätt i konkurs. I fråga om arbetstagares lönefordringar innebär förslaget i stort sett att de nuvarande reglerna skall bestå. Men vissa justeringar föreslås. Bl. a. begränsas den tid för vilken tjänstemäns lönefordringar får bevakas med förmånsrätt till sex månader före konkursen, d. v. s. samma tid som redan nu gäller för arbetare. I frågan huruvida lönefordran såsom nu är fallet skall gå före panträtt på grund av inteckning i fast egendom lägger lagberedningen fram två alternativa förslag, som i olika hög grad skyddar de skilda grupperna av fordringar. Betänkandet remissbehandlas för närvarande, och jag är inte nu beredd att ta ställning till hur reglerna om förmånsrätt för lön bör vara utformade i fortsättningen. Men jag vill framhålla att de regler som för närvarande gäller i Sverige vid en internationell jämförelse framstår som mycket förmånliga för arbetstagarna. Bl.a. i våra nordiska grannländer är skyddet för arbetstagarens lönefordringar sämre än hos oss. En särskild olägenhet som framgår av det exempel herr Ekvall nämner är att det ofta dröjer länge innan något belopp delas ut till fordringsägarna. Detta beror bl.a. på att konkursförfarandet är komplicerat och tar lång tid i anspråk. Det finns anledning att räkna med att den översyn av konkurslagstiftningen som lagberedningen sysslar med för närvarande skall ge uppslag till reformer som är ägnade att förkorta denna tid. Jag vill vidare erinra om att konkurslagen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för förmånsberättigad borgenär, exempelvis arbetstagare, att med konkursförvaltarens medgivande lyfta betalning före slututdelningen, i den mån det finns medel tillgängliga. Det är givetvis beklagligt att företagskonkurser i allmänhet leder till förluster för de anställda. Huruvida dessa problem kan lösas genom ändringar i konkurslagstiftningen är nu svårt att bedöma, men eventuella uppslag till lösningar kommer att prövas vid övervägandena av lagberedningens förslag. Även åtgärder av annat slag kan kom ma i fråga. Jag vill här bara peka på en typ av åtgärder som är aktuella, nämligen att öka de anställdas och samhällets insyn i företagens förhållanden.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag är medveten om att en allmän översyn av konkurslagstiftningen pågår inom lagberedningen och att beredningens uppdrag även innefattar en översyn av bestämmelserna i 17 kap. handelsbalken om förmånsrättsordningen samt att detta omfattande arbete bedrivs i nordisk samverkan för åstadkommande av enhetliga lagbestämmelser inom Norden i dessa frågor. Justitieministern redogör i interpellationssvaret för lagberedningens arbete samt omtalar att lagberedningen nyligen avgivit ett betänkande rörande förmånsrättsordningen men att förslaget i stort sett bibehåller de nuvarande reglerna. Syftet med min fråga var emellertid inte främst att få en redogörelse för det arbete som pågår inom lagberedningen, utan snarare att få en redovisning av justitieministern för vilka åtgärder som departementet kan anse som tänkbara och möjliga för lösande av ifrågavarande problem med konkurser, som ofta medför förluster för de anställda. Det kan även tilläggas att oavsett gällande bestämmelser om förmånsrättsordningen måste konkursboet innehålla kapitaltillgångar om lönefordringar över huvud taget skall kunna betalas. Tyvärr händer det alltför ofta att det inte finns medel kvar till innestående löner och semesterersättningar vid företagskonkurser. Det är enligt min mening rimligt att av företagen kräva ett större ekonomiskt ansvar för de an ställda, särskilt i samband med konkurser. I aktiebolagslagen finns t.ex. ett noggrant regelsystem för att skydda kapitalägarnas penninginsats i olika situationer. Där finns regler om skydd för aktiekapital, om reservfond, skuldregleringsfond 0. s. v., men det finns inte motsvarande regler till skydd för de arbetande människorna inom företaget, människor som ofta arbetat en stor del av sitt produktiva liv inom företaget. Lönerna har visserligen prioritet vid en konkurs, men som jag sade tidigare blir det alltför ofta inga pengar över till lönerna. Först och främst skall konkursförvaltaren ha sitt arvode. Det kan därför anses vara rimligt att arvodet till konkursförvaltaren i stället utgår av allmänna medel för att inte belasta konkursboet. Det skulle också innebära att samhället finge en bättre kontroll över konkursförvaltningen här i landet. Herr talman! Det kan inte vara rimligt att många människor varje år skall behöva mista miljontals kronor i innestående lön samt semesterersättning vid företagskonkurser. Tyvärr medför den pågående strukturrationaliseringen att antalet konkurser ökar för varje år, och därmed ökar också angelägenhetsgraden för lösande av detta problem. Det exempel på en enskild människas situation som anges i interpellationen kan mångfaldigas. I flera fall drabbas de anställda mycket hårt. Alltmer framstår någon form av samhällsgaranti för de anställdas lönefordringar som den enda realistiska lösningen, kompletterad med lagstiftning om fondbildning inom företag för eventuella lönekrav vid konkurs. Eftersom det inte bara är de anställda som förlorar på konkurser, kunde även andra fordringsägare ersättas ur en sådan fond. Sålunda inbetalas sällan skatter av företag som går i konkurs. Slutligen, herr talman, hemställer jag till justitieministern att de framförda förslagen beaktas i lagberedningens fortsatta arbete.
Herr talman! Som jag sade i mitt interpellationssvar skall alla tänkbara uppslag övervägas när vi skall bedöma lagberedningens produkter. Däribland kan det tänkas någon fondbildning. Jag tror inte så mycket på en fondbildning inom företagen, men kanske kan ifrågakomma någon form av fondbildning utanför företagen ungefär av den art som man har anordnat kollektivt för att säkra avgångsersättningar. Det är tänkbart att en sådan lösning skulle innebära en framkomlig väg.

Herr talman! Som exempel kan nämnas att man inom byggnadsbranschen har skapat en fond för konkurser. Arbetsgivarna får betala 1 procent av det belopp, som de inbetalar i semesterersättning, till en speciell semesterfond som Byggnadsarbetareförbundet har, och de pengarna används sedan vid konkurser. Jag tror att man skulle kunna göra på samma sätt och skapa branschfonder inom varje bransch.

Herr talman! Herr Henningsson har ställt vissa frågor till mig som rör barnets rätt vid tvist om vårdnaden om barnet. Den ledande principen i den familjerättsliga lagstiftningen är att frågan om vårdnaden skall avgöras med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Föräldrarnas ekonomiska förhållanden blir därvid i princip av helt underordnad betydelse. Denna grundsats slås fast i föräldrabalken. Men det sägs också att hänsyn kan tas till vem som bär den huvudsakliga skulden till söndringen. Det kan dock ske bara under förutsättning att båda föräldrarna är lika väl lämpade att ta hand om barnet. Domstolarna brukar undvika att låta skuldfrågan bli utslagsgivande. Med ledning av yttranden från barnavårdsnämnd, läkare eller barnpsykolog och annan kan i allmänhet avgöras vem som är bäst lämpad att ta hand om barnet. När det gäller vilken hänsyn man skall ta till barnets egen inställning i vårdnadsoch adoptionsfrågor vill jag framhålla, att ju äldre och mer utvecklat ett barn är, desto större hänsyn måste tas till dess egen vilja. I fråga om adoption gäller enligt föräldrabalken att barn som fyllt 12 år inte får adopteras utan eget samtycke. Kan det antas lända barnet till skada att det tillfrågas, kan adoptionen ske utan barnets samtycke, om det inte har fyllt 16 år. I fråga om överflyttning av barn gäller att sådan inte får ske mot barnets vilja, om det har fyllt 15 år, såvida inte länsstyrelsen finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Detsamma gäller, om barnet ännu inte har fyllt 15 år men har nått en sådan mognad, att dess vilja bör beaktas på motsvarande sätt. Vid tillkomsten av denna bestämmelse framhöll jag, att 15-årsåldern inte borde vara någon absolut gräns och att det var angeläget att man iakttog största omsorg och försiktighet när det gäller att klarlägga barnets viljeinriktning. Första lagutskottet underströk i sitt utlåtande att det inte sällan torde finnas anledning att beakta en väl utvecklad tolvårings vilja, om barnet bestämt motsatte sig att flytta och det inte var skadligt för barnet att stanna. Någon bestämd åldersgräns finns alltså inte. I fråga om vårdnadstvister vid domstol finns inte några lagbestämmelser om vilken hänsyn som skall tas till barnets egen vilja. I domstolspraxis beaktas dock barnets synpunkter om det är över eller nära 15 år. Vilken betydelse som skall tillmätas barnets egen vilja beror på omständigheterna i det särskilda fallet och vilken mognad barnet har uppnått. De lagbestämmelser som jag har nämnt fungerar enligt min uppfattning tämligen väl i praktiken. Möjligen kan det finnas anledning till jämkningar på vissa punkter. Det finns sålunda mycket som talar för att man bör slopa den i praktiken sällan tillämpade bestämmelsen om att domstolarna i vårdnadsmål kan ta hänsyn till vem av föräldrarna som har skulden till söndringen. Jag avser att inom den närmaste tiden föreslå att särskilda sakkunniga tillkallas för att göra en Översyn av stora delar av den familjerättsliga lagstiftningen. I det sammanhanget får övervägas i vad mån ändringar behövs i gällande regler på de områden herr Henningsson åsyftar.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Jag vill gärna tilllägga, att om allting fungerade på det sätt som det skall göra enligt den redogörelse justitieministern lämnade hade allting varit gott och väl. Men tyvärr är det inte så. Ganska ofta förekommer händelser, där polismakten ingriper för att överföra barn till deras vårdnadshavare på ett sätt som verkar mycket störande och som i hög grad har upprört den allmänna opinionen. Jag känner till ett fall, där ett barn nu har varit ett slagträ mellan föräldrarna i mer än fem år. Fader och moder har slagits om vårdnaden under hela denna tid, och barnets skolgång och hela umgänge har förändrats gång efter annan utan någon som helst hänsyn till barnets vilja, allt enligt gällande regler och enligt bestämmelsen att det skall ske för barnets bästa. Man anser sig ha konstaterat att faderns ekonomiska ställning är bättre än moderns, varför fadern skulle vara vårdnadshavare, trots att man genom ingående undersökningar vid berörda länsstyrelser konstaterat, att placering hos fadern är helt emot flickans vilja, en flicka som för någon månad sedan fyllt 13 år. Fadern har sedan fyra år genom utslag i hovrätten efter ändring av underrättens dom tillerkänts vårdnaden, men flickan har vid upprepade tillfällen återvänt till modern, varvid polisen fått ingripa för att återföra flickan. Vid ett tillfälle sökte polisen under mycket lång tid och över ganska vida områden, då på sommaren modern hade tagit flickan med sig och sökt upp släktingar på landsbygden. Flickan hittades slutligen; hon hade då jagats över dessa områden ungefär som en brottsling och blev fast och inföst i en bil och skjutsad ned till en anstalt i Lund, där hon skulle undersökas efter särskilda regler. Man har ingen anledning att förvåna sig över att allmänheten reagerar, när omtanken om barnets bästa tar sig sådana uttryck. Flickan placerades av myndigheterna på en ungdomsvårdsklinik. Denna klinik är avsedd för att omhänderta ungdom med psykiska störningar, narkotikaoch alkoholmissbrukare. Efter en tid på denna klinik konstaterades, att flickans vilja var orubbad. Hon stod fast vid att hon ville vara hos sin mor, varför länsstyrelsen efter undersökningen vägrade handräckning för att återföra henne till fadern. Länsstyrelsens utslag gav flickan hopp om att hon nu skulle få stanna hos modern som hon ville, men fadern överklagade, och det konstaterades, att den juridiska rätten att ha flickan ha de fadern, och hon skulle nu föras till honom. Fadern hade emellertid blivit tveksam om huruvida han kunde räkna med att flickan skulle stanna hos honom, varför han har överenskommit med barnavårdsnämnden om att flickan nu skall placeras i ett tillfälligt fosterhem, som är så långt borta från hemorten att flickan inte har möjlighet att rymma tillbaka till sin mor. Jag tycker, herr justitieminister, att det utövas grymhet mot flickan under påstående att det sker av omtanke för hennes bästa. Hon har inte gjort någonting annat som stört myndigheter eller skolgång i övrigt mer än att hon vill vara hos sin mor. Men i alla fall hämtas hon med polismakt och skall föras till sin far, trots att hon inte vill vara hos honom. Allt detta sker väl i enlighet med lagar och bestämmelser, men jag reagerar mot att rätten begagnas på detta sätt, låt vara att det enligt lag beslutats att fadern skall ha flickan i sin vård. Men när flickan så bestämt visat sin vilja och rymt gång på gång från fadern till modern frågar man sig, om det inte finns humanitära skäl att anse att barnavårdsnämnden inte längre har någon anledning att ingripa till förmån för fadern; han kan bevisligen inte hålla henne kvar hos sig. Det vore väl konstigt om det inte genom en sådan behandling lätt skapades en asocial inställning hos en flicka i en dylik situation. Hur skall hon kunna vara positivt inställd till det samhälle hon lever i när hon gång efter annan känner sig jagad, trots att hon inte på något sätt förbrutit sig mot samhället utan endast velat vara hos sin mor? Jag tycker att detta är en mycket fin känsla. I många fall är den rent biologiskt betingad, och enligt min mening bör den också respekteras. Jag är fullt medveten om att modern inte handlat rätt i vårdnadsfrågan. Hon har inte brytt sig om myndigheternas bestämmelser att fadern har en viss rätt till umgänge med flickan — jag känner till allt detta. Jag känner också till att hennes mormor handlat felaktigt gentemot myndigheterna och vet också att myndigheterna känt ett starkt behov av att tillrättaföra modern och mormodern. I sin lust att tillrättaföra dessa för att de skall handla i enlighet med lagens bestämmelser utsätter de flickan för den enligt min mening fruktansvärda orätten att ständigt bli flyttad. Hennes lärare har bett att hon skall få stanna hos sin mor, hon trivs och sköter sin skolgång utomordentligt, men lagen har sagt att hon skall vara hos sin far och därför flyttas hon dit. Nu har man, herr justitieminister, flyttat flickan från Hälsingborg till ett hem i Rättvik, så att hon inte skall kunna rymma tillbaka. Flickan är vid det här laget tretton år gammal. Jag tycker att man i en sådan situation har anledning att ta hänsyn till barnets vilja, ty enbart föräldrarnas önskningar kan inte vara helt avgörande, och det får inte bli fråga om en direkt äganderättsmentalitet. Det måste också finnas rätt för en liten flicka att stanna hos den av föräldrarna som hon vill vara tillsammans med. Vid samtal med barnavårdsnämnden har det framhållits att flickan är påverkad av sin mor, och jag är övertygad om att så är fallet. Men jag är innerligt glad över att barn över huvud taget låter sig påverkas av någon av sina föräldrar, ty när inte längre någon av föräldrarna har möjlighet att påverka barnen befinner man sig i en besvärlig situation. Justitieministerns svar innebär en något vag förklaring att man vid en fortsatt undersökning av lagen kanske får överväga i vad mån det behövs ändringar av gällande regler. Jag är övertygad om, herr justitieminister, att lagen bör överses på en mängd områden så att barnen och inte bara föräldrarna får sin rätt.
Herr talman! Gällande grundlagar förbjuder mig att från denna talarstol diskutera ett enskilt fall. Jag kan därför inte här uttala mig om huruvida länsstyrelse och barnavårdsnämnd i det av herr Henningsson åberopade fallet har handlat rätt eller fel. Det tillkommer inte mig att fälla några omdömen därom. Jag vill bara understryka vad första lagutskottet skrev i sitt utlåtande till 1967 års riksdag, när vi införde de bestämmelser som nu gäller. Utskottet skrev då att det inte sällan torde finnas anledning att beakta en väl utvecklad 12-årings vilja, om barnet bestämt motsatte sig att flytta och det inte var skadligt för barnet att stanna.

Herr talman! Men, herr justitieminister, sedan barnet placerats på hemmet i Lund blev hon undersökt av länsstyrelsens skolpsykologer, som förklarade att flickans vilja var obruten och klar och att hon ville vara hos sin mor, varför handräckning inte fick förekomma. Men vad hände sedan? Jo, fadern överklagade och ärendet gick till högsta instans, där han fick rätt: fadern skulle ha barnet. Handräckning blev därför beordrad, trots att länsstyrelsen sagt nej. Man förklarade på länsstyrelsen att man inte hade någon möjlighet att förhindra detta. Jag menar att barnet därigenom utsatts för psykisk misshandel. Flickan har nu vistats på ett hem i Rättvik i två månader och har ingen möjlighet att komma hem. Barnavårdsnämnden har vägrat lämna modern besked om var barnet finns, och man säger sig inte ens ha laglig rätt att låta modern ta kontakt med flickan per telefon. Ingen har hittills kunnat bevisa att barnet lidit någon som helst skada av att vara hos sin mor, men sedan myndigheten sagt sitt ord skall man tydligen böja sig för det, menar man i barnavårdsnämnden. Det är bara något förvåninde att man då kallar sig för barnavårdsnämnd.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat om jag anser att det inom en snar framtid är möjligt att utfärda bestämmelser om högsta tillåtna vibrationsnivå för motorsågar. Frågan om bestämmelser rörande motorsågar har tagits upp av arbetarskyddsstyrelsen. Styrelsen har nyligen erhållit medel från yrkesskadeförsäkringsfonden för att låta utföra undersökningar angående motorsågarnas buller, vibrationer och benägenhet för kast. Arbetsmedicinska institutet kommer också att fullfölja undersökningar beträffande metoder för medicinsk diagnostik av vibrationsskador. Enligt vad jag inhämtat är det arbetarskyddsstyrelsens avsikt att på grundval av resultaten av dessa undersökningar meddela bestämmelser angående motorsågarnas konstruktion för att förebygga vibrationsskador och andra skador.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

Socialministern säger vidare att arbetsmedicinska institutet kommer att fullfölja sina undersökningar beträffande metoder för medicinsk diagnostik av vibrationsskador. Först när dessa undersökningar är klara ämnar arbetarskyddsstyrelsen utfärda bestämmelser beträffande motorsågarnas konstruktion för att förebygga vibrationsskador och andra skador. Det sägs däremot inget i svaret om huruvida arbetsmedicinska institutet erhållit sökta anslag för att fortsätta sin forskning. Enligt vad jag inhämtat lär så inte vara fallet. Oavsett om institutet fått sina anslag eller kommer att få sådana inom en nära framtid, är emellertid dessa forskningar så omfattande att det lär dröja minst fyra år innan man kan få fram resultaten av dem. Det har sagts att detta arbete är minst lika komplicerat som arbetet med bullerfrågan; det tog åtta till tio år för att få fram värden i detta sammanhang. Medan vi väntar på att forskarna skall göra sitt fortsätter arbetarna att skakas sönder. Jag kommer så fram till vad jag anser vara negativt i svaret. Jag finner det högst beklagligt att man inom arbetarskyddsstyrelsen inte med ledning av t.ex. de hygieniska värden, som tillämpas i Sovjet, ansett sig kunna fastställa en högsta tillåten vibrationsnivå och med utgång från denna med stöd av arbetarskyddslagens 45 § förbjuda saluförandet av sågar med högre vibrationsvärden. Motiven för att man inte funnit det lämpligt att följa denna väg är höljda i dunkel såväl i arbetarskyddsstyrelsens yttrande till socialdepartementet som i socialministerns svar på min interpellation. Arbetarskyddsstyrelsen fastslår dock i sitt remissyttrande att läget är allvarligt. Man hänvisar gång på gång till civiljägmästare Sven-Åke Axelssons avhandling i det aktuella ämnet. Men i det slutliga ställningstagandet har man glömt eller inte tagit hänsyn till vad denne expert på området sagt i sitt remissyttrande till arbetarskyddsstyrelsen. Det påpekas där bland annat att på grund av det konstaterade allvarliga läget bör tills vidare de utländska skaderiskkriterier som uppställts kunna tjäna som underlag för kungl. arbetsmarknadsstyrelsens = ställningstagande = till eventuellt försäljningsförbud för motorsågar. Vidare framhålles att det inte finns någon anledning att ifrågasätta den ungefärliga riktigheten av i Sovjetunionen =:lagstadgade hygieniska gränsvärden även om svenska medicinska experter inte erhållit bakgrundsmaterialet. Civiljägmästare Axelsson framhåller vidare i sin sammanfattning att läget inte tillåter att kungl. arbetarskyddsstyrelsen avvaktar forskningsresultatet från arbetsmedicinska institutet. Han anför dessutom att det är fullt motiverat att tills vidare använda de ryska hygieniska gränsvärdena för arbetarskyddsstyrelsens bedömningar och att det likaså är fullt motiverat och nödvändigt att arbetarskyddsstyrelsen tilllämpar 45 § arbetarskyddslagen beträffande de sågar, vilkas vibrationsvärden ligger över de ryska gränsvärdena. Han framhåller också att inte bara verksamheten vid statens maskinprovningar allvarligt försenats på grund av bristande ekonomiska resurser utan att detta även gäller arbetsmedicinska institutets verksamhet. Han understryker att detta missförhållande måste rättas till för framtiden exempelvis genom att arbetarskyddsstyrelsen erhåller ökade möjligheter att initiera och bekosta nödvändiga undersökningar. Chefen för norra distriktet av skogsyrkesinspektionen är av exakt samma mening som civiljägmästare Axelsson, och jag ber att få återge ett par stycken ur hans remissvar. Det heter där följande: »Det förefaller fullt realistiskt att redan nu fastställa provisoriska hygieniska gränsvärden för vibrationspåkänning på grundval av tillgängliga svenska och utländska undersökningar. «Givetvis måste då resurser ställas till förfogande för objektiva mätningar. Mätningar medför även den fördelen att man får ett objektivt utlåtande om vilka fabrikat av t.ex. motorsågar som är bättre och sämre i fråga om vibrationer. Då dispositionen för att erhålla skador av vibrationer varierar så mycket för olika personer är det tvivelaktigt om Sverige ensamt har resurser att fastställa slutgiltiga hygieniska gränsvärden i detta fall. Troligen måste de svenska undersökningarna samordnas med utländska för att tillfredsställande resultat skall erhållas.» Det råder ett allvarligt läge i detta avseende. 50 procent av huggarna i skogsarbete är mer eller mindre vibrationsskadade eller, så som det heter på fackspråket, skadade av TBV. De sakkunniga på området ser allvarligt på problemet och har ävenledes rekommenderat fastställande av provisoriska hygieniska gränsvärden liksom förbud med stöd av arbetarskyddslagens 45 § mot saluförande av sågar med vibrationsvärden överstigande de fastställda. Jag anser det vara en brist i interpellationssvaret att det inte av detta framgår att man på ansvarigt håll insett det allvarliga i situationen och i konsekvens härmed redan nu är beredd att fastställa en högsta tillåten vibrationsnivå. Detta missförhållande är, herr tal man, inget unikt i det svenska arbetslivet. Tyvärr har utvecklingen gått mot att teknikernas strävan i konstruktionsarbetet i stor utsträckning är inriktad på att få maskinen så tekniskt fulländad som möjligt ur produktionssynpunkt, medan de glömt bort människan. Det har i långa stycken blivit så att människan är till för maskinen och inte tvärtom. Såvitt jag kan förstå måste man ge teknikerna en vidare utbildning i ergonomi för att inte människan skall glömmas bort, lika väl som det måste framstå som självklart att åt arbetarskyddsstyrelsen framgent ges ekonomiska och personella resurser att bevaka arbetstagarnas intresse av förebyggande åtgärder mot ohälsa och olycksfall. Med detta ber jag att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill upplysa herr Lindberg om att arbetsmedicinska institutet nu fått de ekonomiska resurser som institutet har önskat för att kunna utföra ifrågavarande undersökningar. Ett belopp på sammanlagt cirka 400 000 kronor har ställts till förfogande för arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmedicinska institutet för genomförande av undersökningarna. Beloppet fördelar sig med ungefär 225000 kronor på arbetarskyddsstyrelsen och ungefär 180 000 på arbetsmedicinska institutet. Jag har funnit det mycket angeläget, herr Lindberg, att arbetarskyddsstyrelsen får de ekonomiska möjligheterna att snarast genomföra de ytterligare undersökningar som behövs för att utfärda bestämmelser beträffande motorsågarnas konstruktion. Det särskilda anslag som styrelsen nu fått gäller förutom undersökningar rörande = vibrationer även undersökningar beträffande motorsågarnas buller och benägenhet för kast. Arbetarskyddsstyrelsen har tillsammans med statens maskinprovning ar utarbetat program för dessa undersökningar. Vibrationsundersökningarna beräknas vara klara om ungefär ett halvt år, och jag räknar med att arbetarskyddsstyrelsen därefter skall vidta erforderliga åtgärder i denna fråga. Arbetarskyddsstyrelsen har planerat de nämnda undersökningarna rörande motorsågar i samråd med bl a. representanter för skogsarbetarnas fackliga organisation. Experter från skogsyrkesinspektionen ute på fältet kommer att delta i utredningsarbetet. Såvitt mig är bekant kommer just den av herr Lindberg nämnda biträdande yrkesinspektören Axelsson att engageras i detta arbete. Parallellt med arbetarskyddsstyrelsens tekniska undersökningar genomför arbetsmedicinska institutet ett mera långsiktigt forskningsprogram för att få fram en medicinsk grundval för bedömning av skaderiskerna vid användning av vibrerande verktyg. Dessa medicinskt-kliniska undersökningar torde senare ge anledning till kompletterande bestämmelser beträffande motorsågarnas vibrationer. Man kan ha olika bedömningsgrunder i fråga om det material som behövs för utfärdande av bestämmelser om vibrationsnivåer för arbetsredskap. Arbetarskyddsstyrelsen, som är den ansvariga tillsyningsmyndigheten i denna fråga, har ansett att det hittills tillgängliga materialet inte är tillräckligt. Det är därför som arbetarskyddsstyrelsen nu kommer att genomföra de undersökningar som behövs för att få underlag för att utfärda tvingande bestämmelser. Man hoppas, som sagt, vara klar med undersökningarna om ungefär ett halvt år.

Herr talman! Det är naturligtvis glädjande att arbetsmedicinska institutet har fått sina resurser. Vad beträffar vibrationsmätningarna är det fullständigt klart, som socialministern säger, att det tar ungefär ett halvt år att få fram dessa värden. Om jag har fattat saken rätt, ämnar man inte vidta några åtgärder om försäljningsförbud förrän man fått fram de hygieniska gränsvärdena, vilket tar betydligt längre tid. Det är detta som är komplicerat i sammanhanget. Man kanske får vänta inemot fyra år, kanske längre, innan man får fram dem. Därför har jag i likhet med många experter på detta område funnit det angeläget rekommendera, att man tills vidare använder de hygieniska gränsvärden som tillämpas i öststaterna, gärna som provisoriska värden till dess vi har fått egna bedömningsnormer att gå efter.

Herr talman! Fru Marklund har frågat om jag vill upplysa om huruvida det uppdrag som lämnats riksförsäkringsverket att utreda frågan om att i ökad utsträckning ge förtidspension åt den äldre arbetskraften även innefattar uppdrag att utarbeta förslag till pensionsförbättringar i någon form för nu förtidspensionerade respektive personer med förtida uttag. Den 31 januari i år uppdrog Kungl. Maj:t åt riksförsäkringsverket att utreda vissa frågor rörande förtidspension inom den allmänna försäkringen. Verket skall i första hand utreda frågan att öka möjligheterna att efter individuell prövning erhålla förtidspension. Utredningen skall särskilt ta sikte på dem som mot bakgrunden av sin ålder och med hänsyn till de krav som det moderna arbetslivet ställer har svårt att fortsätta sitt arbete eller erhålla ny stadigvarande och lämplig sysselsättning. För de personer som det här gäller bör övervägas att vid invaliditetsbedömningen i särskild mån beakta den föreliggande arbetssituationen samtidigt som kravet på nedsättning av arbetsförmågan i medicinskt hänseende mildras. Vid sidan om vad nu sagts rörande den äldre arbetskraften skall riksförsäkringsverket undersöka tillämpningen när det gäller förtidspension i allmänhet och överväga vilka åtgärder som kan komma i fråga för att i ökad utsträckning låta arbetsmarknadsmässiga hänsyn inverka vid invaliditetsbedömningen. Därvid bör även prövas i vad mån det kan komma i fråga att minska de medicinska faktorernas betydelse vid invaliditetsbedömningen. Vidare skall verket överväga en lagändring innebärande att halv förtidspension utges till den vars arbetsförmåga är nedsatt med minst hälften och som enligt nuvarande regler erhåller en tredjedel av hel pension. Det uppdrag som lämnats verket berör även dem som redan nu är förtidspensionärer men erhåller reducerad pension. Jag räknar med att även samordningsfrågor berörande dem som gjort förtida pensionsuttag kommer upp till bedömande i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för svaret på min interpellation, men jag vill från början säga att jag inte finner det särskilt uppmuntrande för de människor det här är fråga om. Bakgrunden till min interpellation är riksdagens behandling av frågan om pensionstillskott. I vänsterpartiet kommunisternas motion i detta sammanhang hävdades bl a. att det lyft, som man då stod i begrepp att tillerkänna pensionärerna, borde vara enhetligt för alla kategorier pensionärer. Förtidspensionärer och pensionärer med förtida uttag skulle erhålla oreducerat tillskott. Detta yrkande avvisade riksdagen. Det är naturligtvis inte min avsikt att ta upp någon ny sakdiskussion i detta ärende. I utskottsutlåtandet gjordes det emellertid en hänvisning till ett uttalande av departementschefen om att pensionsförbättringar före 67 års ålder borde åstadkommas »på annat sätt». Det var den punkten som föranledde min interpellation, och frågan är alltså: På vilket sätt? Nu svarar statsrådet att en lagändring övervägs beträffande en höjning av förtidspensionen från en tredjedel till hälften av ålderspensionen för dem som enligt nuvarande regler åtnjuter en trediedel. Det innebär att förtidspensionärer, som enligt riksdagens beslut om pensionstillskott skulle få ett årligt tillskott av 60 kronor i standardhöjning, nu kan se fram emot 90 kronor utöver den ökning av förtidspensionen som följer av höjningen från en tredjedels till en halv förtidspension i dessa speciella fall. För pensionärer med förtidspension uppgående till två tredjedelar av hel ålderspension blir pensionstillskotten fortfarande reducerade. Det blir alltså inte heller någon förändring »på annat sätt». Vad sedan personer med förtida uttag beträffar utlovar socialministern i svaret ingenting annat än att samordningsfrågor kommer upp till bedömande i detta sammanhang. Är socialministern beredd att uttala sig något tydligare på denna punkt?
Herr talman! Riksförsäkringsverket har fått ett viktigt utredningsuppdrag, det vill jag fästa fru Marklunds uppmärksamhet på. Det finns ingen anledning för mig att nu föregripa vad utredningen kan komma till för resultat i olika avseenden då det gäller de frågor fru Marklund tagit upp. Jag ber henne läsa mitt svar en gång till; jag har ganska utförligt redovisat det i och för sig ganska omfattande utredningsuppdrag som det här är fråga om. Det bör tilläggas att utredningen skall föreligga klar till den 1 oktober i år.

Herr talman! Herr Andersson i Storfors har frågat mig om jag vill medverka dels till att klarare föreskrifter skapas i naturvårdslagen om samrådsförfarandet vid tillståndsgivning till grustäktsverksamhet, dels till att organisationen av tillsynen ses över så att ansvarsfördelningen blir klar. Jag delar herr Anderssons uppfattning om vikten av att samråd med kommunerna sker i ärenden angående tillstånd till grustäkt. I naturvårdslagen sägs att naturvården är en såväl statlig som kommunal angelägenhet. I tilllämpningskungörelsen åläggs länsstyrelserna att samråda med berörda kommuner i ärenden av vikt. Tillsynen av grustäktsverksamheten vilar i första hand på länsstyrelsen. Då naturvården också är en kommunal angelägenhet är emellertid en kommunal medverkan önskvärd och även förutsatt vid naturvårdslagens tillkomst. Länsstyrelsen bör svara för att tillsynen organiseras på ett sätt som passar de lokala förhållandena. Jag vill vidare erinra om att frågan om kontrollen av grustäktsverksamheten behandlades av riksdagen år 1967. Tredje lagutskottet underströk då i sitt utlåtande angelägenheten av kraftfulla insatser från kommunernas sida, bl.a. i form av skärpt övervakning av täktverksamheten. En förutsättning för detta var dock att kommunerna fick ta mera aktiv del i naturvårdsfrågorna på ett tidigt stadium och verkligen blev hörda i frågor av betydelse, innan länsstyrelsen fattade beslut. Riksdagens uttalande har delgetts länsstyrelserna. Jag kan dessutom nämna att naturvårdsverket planerar att under hösten 1969 ge ut nya råd och anvisningar för täktverksamheten. Avsikten är bl a. att länsstyrelserna i ökad omfattning skall samråda med kommunerna vid handläggningen av grustäktsärenden och beträffande tillsynen av täktverksamheten. Av vad jag sagt framgår att de bestämmelser som nu finns om samråd mellan länsstyrelsen och kommunen är tillräckliga. Med hänsyn härtill och till att naturvårdsverket planerar att meddela nya råd och anvisningar är några åtgärder från min sida inte aktuella.

Herr talman! Det är egentligen två frågor som herr Andersson i Storfors tagit upp. Den ena gäller samrådsförfarandet vid tillståndsgivningen, d. v. s. huruvida länsstyrelserna, som har att fatta beslut i dessa mål, samråder med kommunerna innan de fattar beslut. På den punkten har det enligt alla uppgifter jag fått skett en förbättring; länsstyrelserna samråder med kommunerna innan de beviljar grustäkter. Vilket organ länsstyrelserna skall samråda med kan man diskutera, men därest kommunerna inte utsett något särskilt organ för den uppgiften, är det alltid kommunernas styrelse som företräder kommunerna. Jag anser nog att vad jag svarat på den punkten bör vara tillfredsställande. De åtgärder som vidtagits efter riksdagens beslut och de åtgärder som naturvårdsverket avser att vidta medverkar till ett ökat samråd i dessa mål. Att beslutanderätten inte kan ligga hos kommunerna är ganska självklart, eftersom ett avslag på en ansökan om grustäkt kan föra med sig enorma kost nader för statsverket. Den som nekas tillstånd till en grustäkt kan göra anspråk på ekonomisk gottgörelse. Det samrådsförfarande som är förutsatt i naturvårdslagen är tillfredsställande. När det gäller kontrollen och efterlevnaden har jag i svaret framhållit att det är en lämplighetsfråga vilket kommunalt organ som skall sköta tillsynen. Jag tycker för egen del att det är utomordentligt egendomligt om det skulle vara riktigt — som herr Andersson i Storfors säger — att kommunerna vägrar att medverka i en sak som är så betydelsefull för kommunerna. Det stämmer inte riktigt med den bild vi fått. Som exempel kan jag nämna att i Gävleborgs län har 33 av länets 38 kommuner gett byggnadsnämnden i uppdrag att sköta tillsynen. Att man vänder sig till byggnadsnämnden får anses vara ganska naturligt, eftersom naturvårdslagen när den behandlar grustäkterna och bestämmelserna för dessa avser endast landskapsvården och landskapsbilden. Naturvårdslagen talar inte om vattentäkter och grundvattentäkt som det ankommer på hälsovårdsnämnderna att övervaka. Både i vattenlagen och i hälsovårdsstadgan finns redan nu bestämmelser som helt enkelt föreskriver att hälsovårdsnämnderna skall vara aktiva på denna punkt. Man har alltså skyldighet att deltaga i detta arbete. Herr talman! Det är väsentligt i denna fråga att ett samråd sker mellan länsstyrelse och kommun innan man bestämmer hur en grustäkt skall utformas. Om detta samråd sker på ett riktigt sätt är det ganska lätt att ordna tillsynen så att grustäkten utföres enligt de bestämmelser som kommit fram under samrådsförfarandet mellan kommun och länsstyrelse.

Herr talman! Herr Andersson i Storfors anförde ett exempel där en länsstyrelse medgav större grustäkt än vad byggnadsnämnden ansett sig kunna tillstyrka. Detta är inte det vanliga fallet. Det vanliga är att kommunerna går med på större grustäkt än vad länsstyrelsen anser sig kunna medge. Jag är visserligen ny i min befattning, men varje vecka får jag ta ställning till besvär från sakägare över länsstyrelsernas beslut om grustäkter. Det normala är således att man vill göra ännu större ingrepp än länsstyrelsen har gått med på. Det förekommer visserligen även denna typ av mål, men kommunen saknar fördenskull inte möjlighet att påverka ärendets gång. Kommunen har full rätt att anföra besvär över länsstyrelsens beslut, och naturvårdsverket hörs alltid innan sådana besvärsärenden avgörs av regeringen. Det har förekommit flera sådana mål där regeringen har ansett sig kunna gå med kommunen och naturvårdsverket och gå emot länsstyrelsen. Jag kan alltså inte finna annat än att vi med stöd av gällande författningar och lagar har möjlighet att påverka dessa ärenden i rätt riktning. Jag tror för min del också att naturvårdsverket och länsstyrelsernas naturvårdssektioner tillsammans skall bidra till en bättre ordning. Både naturvårdsverket och länsstyrelserna och kommunerna bör nämligen vara intresserade av dessa frågor. Jag tror därför att herr Andersson i Storfors är alldeles för pessimistisk i detta ärende. Skulle det komma till min kännedom att det är riktigt som han säger, är jag självfallet beredd att vidta de åtgärder som då kan anses erforderliga, men innan jag gör det vill jag se om han har rätt. Hans skildring stämmer nämligen inte med den jag har fått av frågan.

Herr talman! Herr Åkerlind har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att flyttningsbidrag skall kunna utgå till person som deltar i arbetsmarknadsutbildning på annan ort än hemorten, om det är troligt att vederbörande efter avslutad utbildning har möjlighet att få arbete på utbildningsorten. Enligt bestämmelserna i arbetsmarknadskungörelsen utgår flyttningsbidrag i regel endast till arbetslösa som tar arbetsanställning i annan ort än hemorten. Personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning kan beviljas bidrag för flyttning från hemorten till annan ort först när utbildningen är avslutad eller om de under utbildningens gång får ett konkret erbjudande om arbete. Flyttningsbidrag utgörs av bortavistelsebidrag, starthjälp, utrustningsbidrag och respenning. De tre förstnämnda bidragen kan av olika skäl knappast komma i fråga i nu avsedda fall. Respenning, som inkluderar ersättningar för familjemedlemmars resor och flyttning av bohag, är därför det enda bidrag som skulle bli av betydelse i dessa fall. Mot interpellantens tanke kan riktas invändningar av praktisk art. Många av kurserna inom arbetsmarknadsutbildningen är korta. Behovet av definitiv utflyttning från hemorten kan i sådana fall framstå som mindre angelägna. När det gäller de längre kurserna, som sträcker sig över ett läsår eller mer, måste man beakta arbetsförmedlingens svårigheter att på så långt sikt garantera kursdeltagare anställning på utbildningsorten. Att på annat sätt än genom arbetsförmedlingens bedömning avgöra vederbörandes möjligheter att få arbete efter utbildningen är knappast möjligt. Slutligen vill jag framhålla att det troligen många gånger är till fördel för kursdeltagaren att under utbildningstiden få lära känna utbildningsorten och se, om han kan tänka sig att flytta dit för gott, om lämpligt arbete senare skulle kunna erbjudas honom. Flyttning med bidrag från arbetsmarknadsverket i ett tidigt skede skulle i realiteten låsa honom i hans senare val av anställning. Den situation som kan uppstå för kursdeltagare och som är bakgrunden till interpellationen är emellertid beaktansvärd. Enligt vad jag har erfarit har frågan uppmärksammats inom arbetsmarknadsstyrelsen.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesminister Holmqvist för svaret på min interpellation. Den huvudsakliga anledningen till interpellationen är de sociala och personliga problem som ofta uppstår när familjemedlemmar av olika anledning: ar tvingas leva på skilda orter under en längre tid därför att en av familjemedlemmarna går på omskolningskurs på annan ort. Vi behöver inte vara skilda från våra familjer under många dagar för att upptäcka hur snart problem kan uppstå som inte är så lätta att lösa per telefon. Nu utgår ju ett antal fria hemresor under arbetsmarknadsutbildning, men det löser ändå bara en del av problemet. Därutöver har frågan en ekonomisk sida. Under längre kurser kan det kanske vara betydligt billigare att bevilja respenning för familjens flyttning till utbildningsorten än att bekosta några fria hemresor. Nu säger inrikesministern i sitt svar att behovet av utflyttning från hemorten inte kan anses som angeläget vid korta kurser. Det är jag den förste att hålla med om. Man skall inte rycka upp folk ur den invanda miljön utan någon större anledning. Då kan kanske skapas andra problem. Men i de fall när man utan tvekan kan säga att vederbörande inte har någon möjlighet eller i varje fall ytterst små möjligheter att få anställning i hemorten inom det yrke för vilket han utbildats, kommer ju flyttning att bli aktuell förr eller senare i vilket fall som helst. Till dessa fall menar jag att man borde kunna ta hänsyn vid bedömning av möjligheten att utge respenning för flyttning av familjen, även om arbetsanställning formellt inte erhållits på utbildningsorten. Det har visserligen en viss betydelse att kursdeltagare får lära känna utbildningsorten för att se om de kan tänka sig att flytta dit, men det är ju inte bara familjeförsörjaren som skall trivas. Det gäller i lika hög grad övriga i familjen, och därför kanske det många gånger vore förmånligt för familjen att få bo på utbildningsorten för att se hur den kan anpassa sig, innan den yrkesutbildade familjeförsörjaren har påbörjat en anställning och därigenom bundit familjen vid orten för en tid. Det jag här sagt gäller i särskilt hög grad om det inte finns anledning anta att den yrkesutbildade kan få anställning i hemorten. Att det i sådana fall skulle vara detsamma som att låsa vederbörande i hans senare val av anställning, om flyttningsbidrag beviljas i ett tidigt skede av utbildningstiden, har jag litet svårt att förstå. Vidare vill jag säga att det är en bedömningsfråga vad man skall räkna till korta eller långa kurser. Inrikesministern talar i sitt svar om längre kurser, som sträcker sig över ett läsår eller mer. Jag har den uppfattningen att även en kurs som sträcker sig över ett halvår måste betraktas som ganska lång och att man även vid den kurslängden bör ompröva reglerna för erhållande av bidrag till flyttning av familj och bohag. Det innebär ju inte att en person som går på utbildning skall vara tvungen att flytta till utbildningsorten. Frågan blir aktuell först om bostad kan ordnas och om familjen är villig att flytta med. Det gäller att så långt möjligt är slå vakt om den enskildes trygghet. Och det gäller inte bara den ekonomiska tryggheten utan kanske i lika hög grad den trygghet som består i att få leva tillsammans med sina nära och kära i ett harmoniskt familjeliv. Därför bör vi från samhällets sida underlätta för den enskilde att så långt möjligt är få uppleva den tryggheten. Om det inte sker får vi ökade personliga problem för de enskilda med allt vad det kan innebära av personligt lidande för både barn och vuxna. Samtidigt kanske det då på längre sikt skapas större kostnader för samhället genom att samhället måste gripa in för att försöka lösa olika problem. Det är alltså en social, en medmänsklig och en ekonomisk fråga som jag här har tagit upp. I slutet av sitt svar betonade inrikesministern att bakgrunden är beaktansvärd och att frågan har uppmärksammats inom <arbetsmarknadsstyrelsen. Jag är glad att inrikesministern har denna uppfattning, och det är tydligt att spörsmålet uppmärksammats inom arbetsmarknadsstyrelsen, ty enligt uppgift avser man att göra en översyn av såväl utbildningssom flyttningsbidraget. Efter denna översyn som skall gälla både belopp och konstruktion kommer man att framlägga förslag i årets petita om vissa ändringar av bestämmelserna. Detta är alltså de uppgifter jag erhållit, och jag hoppas inrikesministern kan verifiera dem. Jag hoppas verkligen också att reglerna för erhållande av flyttningsbidrag får en gynnsammare utformning, som i högre grad tar hänsyn till de här berörda problemen och att även inrikesministern beaktar dem ? sin bedömning.
Herr talman! Jag kan förstå herr Åkerlind när han påpekar att det kan uppstå svårigheter då en familj splittras genom att familjeförsörjaren ligger på en kursort medan familjen vistas på hemorten. Men detta problem kan inte lösas på det sätt som herr Åkerlind anvisat, nämligen att den som får arbete på kursorten och stannar kvar skulle ha rätt att få bidrag till sina kostnader för flyttningen. Jag tror att även vid denna lösning endast ett mindre antal människor skulle bli hjälpta, ty problemen skulle kvarstå vid de långa kurserna. Jag kan hålla med om att vi skall ägna uppmärksamhet åt frågan. Det finns redan olika former av stöd. När familjeförsörjaren deltar i en kurs utgår ju bidrag för hyra till hustru och barn m.m. Frågan gäller hur man skulle kunna förbättra bestämmelserna så att även familjen kan få flyttningsbidrag. Jag antar att man inom arbetsmarknadsstyrelsen måste diskutera hela detta problemkomplex för att se om det finns möjligheter och berättigad anledning att vidta ändringar i detta syfte.
Herr talman! Det är givet att det här rör sig om en lösning för endast en mindre del av de berörda. Man får naturligtvis ta upp hela problemkomplexet, men jag har velat fästa uppmärksamheten på just denna punkt och är tacksam för att inrikesministern ändå har en så pass positiv syn på saken.

Herr talman! Herr Sundelin har frå gat mig om jag anser det möjligt att med lokaliseringspolitiska åtgärder nå sådana resultat att man i Norrland kan räkna med en påtaglig förbättring av sysselsättningsmöjligheterna och om jag kan ange efter vilka principer en effektiviserad lokaliseringsoch näringspolitik för Norrland kan tänkas bli genomförd. Jag delar interpellantens uppfattning att sysselsättningssituationen i skogslänen är otillfredsställande. För att övervinna svårigheterna bedrivs en omfattande verksamhet som går ut på att upprätthålla ett livskraftigt näringsliv i området och att tillförsäkra befolkningen i såväl glesbygd som tätorter en tillfredsställande service. Arbetsmarknadspolitiken är ett viktigt hjälpmedel för att nå detta syfte. Genom beredskapsarbetena har t.ex. åstadkommits en kraftig ökning av investeringarna i vägar, skogsvård, rennäring, sjöfart, naturvård o.s.v. Dessa investeringar är av väsentlig betydelse för näringslivet 1 området. Redogörelser för det statliga lokaliseringsstödet och för de resultat som detta har gett har lämnats kammaren vid olika tillfällen. Någon repetition av dessa uppgifter anser jag inte vara behövlig nu. Jag vill emellertid understryka att verksamheten pågår med oförändrad intensitet och att den påtagliga konjunkturuppgång som vi nu befinner oss i bör ge verksamheten ett uppsving. Regeringen har också i en skrivelse till Industriförbundet inbjudit till ett närmare samarbete i organiserade former mellan staten och näringslivet i syfte att snabbt få till stånd en ökning av främst den industriella verksamheten i regioner med alltför svag spontan tillväxt. I detta sammanhang finns det också anledning att erinra om propositionen till årets riksdag om inrättandet av ett statligt industrietableringsbolag. Syftet med detta bolag skall vara att skapa nya arbetstillfällen framför allt genom Vad slutligen gäller glesbygdens problem vill jag peka på den verksamhet som bedrivs av den av regeringen tillsatta arbetsgruppen för glesbygdsfrågor. Gruppen har till uppgift att pröva och successivt lägga fram förslag till åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen i glesbygden främst vad gäller den samhälleliga servicen. Jag delar interpellantens uppfattning att lokaliseringspolitiken måste vara inordnad i regionalpolitiken. En första etapp i en långsiktig, fortlöpande regional planering har genomförts i och med Länsplanering 1967. I nästa etapp skall de praktiska konsekvenserna av Länsplanering 1967 belysas. Denna etapp skall mynna ut i regionalpolitiska handlingsprogram för länen. Som framgår av vad jag har anfört har olika initiativ tagits som alla syftar till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och effektivera lokaliseringspolitiken. Jag vill emellertid samtidigt säga att de åtgärder av strukturell natur som vidtagits och som planeras inte alltid ger omedelbara sysselsättningseffekter. Strukturomvandlingen inom <skogsindustri, skogsbruk och jordbruk kan väntas fortsätta. I denna situation med stegrad efterfrågan på arbetskraft i andra delar av landet är det angeläget att genom rörlighetsfrämjande åtgärder också underlätta flyttning av arbetskraft för att nedbringa arbetslösheten.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
Den första lyder: »Jag vill emellertid under stryka att verksamheten pågår med oförändrad intensitet — — —.» Det vill jag här bekräfta. Men jag ifrågasätter samtidigt om inte den nuvarande intensiteten kan ökas, så att vi når ännu snabbare resultat när det gäller att lokalisera företag till Norrland.

Om utflyttningen från Norrland får fortgå efter samma mönster som nu, får vi efter en tid antagligen höra det resonemanget att det inte går att etablera industriell verksamhet i Norrland, därför att man inte har tillräckligt med arbetskraft där. ' Jag vill understryka den stora betydelse lokaliseringsverksamheten hittills haft för olika undersysselsättningsområden i inte minst Norrlandslänen. Det finns områden som sannolikt redan nu skulle ha stått utan möjligheter att klara sig såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt, om inte betydelsefulla lokaliseringspolitiska åtgärder vidtagits. Dessa åtgärder har emellertid varit alltför få. Lokaliseringsåtgärderna, som i och för sig varit bra, har enligt min mening också lett till att olika företag kunnat stabilisera sig och fått möjlighet att ytterligare utveckla sin verksamhet i sådan utsträckning att de inte behövt göra några större friställningar, vilket eljest skulle ha varit nödvändigt. Men även antalet sådana företag har varit mycket begränsat och effekten mycket liten i förhållande till det enorma behov av nya arbetsobjekt som faktiskt föreligger och som måste tillgodoses om Norrlandslänen skall kunna klara de alltjämt växande sysselsättningsproblemen. Den lågkonjunktur som för tre år sedan började göra sig påmind har naturligtvis under den tid den förelegat drivit på företagens rationaliseringsåtgärder, vilket i sin tur lett till att många anställda blivit utan arbete. Detta har i alla avseenden varit fördelaktigt på de expansiva orterna där arbetskraftsefterfrågan, frånsett kortare perioder, alltid är tillfredsställande. Men i Norrlandslänen har samma utveckling givit till resultat att med några få undantag arbetskraften friställts och fått möta den undersysselsättningsmarknad som år från år endast förvärrats. Herr talman! Detta förhållande har inte förändrats i Norrlandslänen, trots att den uppåtgående konjunkturen i övriga delar av landet tvingat regeringen att ingripa med konjunkturdämpande åtgärder, som naturligtvis också påverkat undersysselsättningsområdena, dock i negativ riktning. Från dessa utgångspunkter kommer den förda lokaliseringspolitiken, hur bra den än varit, att framstå som en blygsam och verkningssvag insats. Man får också i detta sammanhang påminna sig att siffran för de arbetslösa i Norrlandslänen fortfarande är högre än under motsvarande perioder tidigare år och att beredskapsarbetena inte bedrivits i en utsträckning som motsvarat arbetslöshetens stegring. Detta blir så mycket mer besvärande när ryktena bland de arbetslösa gör gällande att beredskapsarbetena inte hållits i gång i större utsträckning därför att arbetsmarknadsmyndigheten vill förflytta den lediga arbetskraften till södra Sverige, där olika industrier — bl.a. nyetablerade sådana är i behov av arbetskraft. Herr talman! Allt detta och mycket mer gör att det nu måste framstå som utomordentligt angeläget att statsmakterna på verkligt allvar tar sig an frågan om att tillföra Norrland fler syssel sättningsmöjligheter. Detta bör göras genom ökad satsning på såväl utbyggnad av redan befintliga industrier som förflyttning av sådana från översysselsättningsområdena liksom även på nyetablering av industrier i Norrland. Jag hälsar med tillfredsställelse den kontakt som nu tagits med Industriförbundet för att detta om möjligt skall bidra till utvecklingen i de undersysselsatta områdena. Herr talman! Även om jag inte har någon större tro på positivt resultat av Industriförbundets medverkan hade det varit bättre att kontakterna med industrin tagits redan tidigare, då dessa frågor var på tal. Det har också talats mycket om en bättre planering och om länsplaneringarna, som på sina håll påbörjades redan 1967 och nu skall följas upp av ytterligare detaljundersökningar, som avses vara färdiga i början av 1970. Jag är helt på det klara med att de olika länsplaneringarna ytterst är nödvändiga för att man på lång sikt skall kunna göra det bästa möjliga av de satsningar som bör ske. Men jag är lika medveten om att regeringen inte kan vänta med att göra någonting till dess att de olika planeringsåtgärderna är vidtagna. Handlar regeringen på det sättet är det troligt att det sedan är för sent att över huvud taget kunna klara många av de områden som redan nu måste få hjälp om man skall kunna bibehålla de tänkta storkommunområdena och länsområdena. I många områden är den pågående utflyttningen nära att omöjliggöra för de olika kommunenheterna att upprätthålla den mest elementära serviceverksamheten såsom skolor, läkarvård, affärer, drägliga kommunikationer och många andra serviceformer som behövs för de kvarvarande människorna. Förutom att snarast ge Norrlands arbetskraft arbete i Norrland bör man vidta åtgärder för att i görligaste mån motverka utflyttningen av Norrlands arbetslösa till storstadsregionerna. Det måste, herr talman, vara minst lika angeläget för regering och riksdag som för människorna i Norrland att balans mellan sysselsättning och tillgänglig arbetskraft uppnås i de olika regionerna. Jag förstår att det inte är en lätt uppgift att klara de här påtalade problemen över en natt. Men detta får inte avskräcka oss från att vidta verkliga åtgärder. I avvaktan på att den ordinarie sysselsättningen kan komma i gång bör det vara möjligt att i större utsträckning än nu ge arbetslösa sysselsättning i meningsfull verksamhet i Norrland, exempelvis byggande av vägar för att ge det framtida samhället de kommunikationer som det ändå måste ha. Det har under den nu pågående debatten om nya kommunområden framstått som ännu mera angeläget att vägarna blir utbyggda i raskare takt och utbyggda på rätt sätt för att samhället med minsta kostnad i tid och pengar skall kunna på bästa sätt sköta de nybildade kommunernas angelägenheter. Eftersom även turismen har sina stora betydelse för norrlandslänen finns det säkerligen många turistprojekt, i varje fall i Västernorrlands län, som också är lämpliga för att skapa sysselsättning. Jag sade nyss att det säkerligen inte är så lätt att klara norrlandsproblemen trots att många viktiga förberedande beslut fattats under de senaste åren. Jag tänker då på Utvecklingsbolaget, Investeringsbanken m.m. Jag har en känsla av att de olika arbetsmarknadsmyndigheterna inte har tillräckligt med kvalificerad arbetskraft för att kunna engagera sig på det sätt som erfordras för att kunna följa upp de olika företagen och verkligen göra en effektiv insats för exempelvis Norrland. även de berörda departementen bör mera helhjärtat ägna sig åt sysselsättningsfrågorna. Ekonomiska eller personella frågor får inte vara hindrande när det gäller att klara sysselsättningen i områden med brist på arbetstillfällen. Herr talman! Jag vill också understryka vad jag framhållit i min interpellation rörande Västernorrlands län och de ytterst allvarliga problemen i Ådalen, inte minst utvecklingen inom kommunerna i Ådalens västra skogsområden. Även om den norra delen av Ångermanland, örnsköldsviksområdet, inte under lika lång tid haft svårigheter av samma grad, har under de senaste åren på ett alldeles särskilt sätt en betydande och högst oroande sysselsättningsminskning ägt rum. Således kan erinras om att under vårvintern antalet arbetslösa i örnsköldsviksblocket uppgått till i runt tal 600. Det har inneburit att det på varje ledig plats funnits åtta sökande. Den höga arbetslöshetssiffran har funnits samtidigt som vissa beredskapsarbeten bedrivits med folk från orten. De största sysselsättningssvårigheterna återfinns liksom i andra delar av länet i skogskommunerna, där rationaliseringarna inom skogsbruket pågår och kommer att pågå under lång tid. I länet i sin helhet men framför allt i ådalsregionen på sträckan Härnösand—Kramfors—Sollefteå och västerut mot Hoting, en sträcka på cirka 20 mil, samt i örnsköldsviksblockets åtta kommuner är stämningen bland kommunfolket mycket irriterad, särskilt då i fackföreningarna. Aldrig förut har förväntningarna på regering och riksdag ställts så höga. Jag hoppas, herr talman, att inrikesministern och övriga regeringsmedlemmar inser att en snabb och intensiv verksamhet måste komma i gång för att ge Norrland allt det stöd som det så otåligt väntar på. Skulle regeringen anse sig böra ha vidgade fullmakter för att förmå enskilda företag att förlägga sin verksamhet till Norrland, anser jag att sådana också skall krävas av riksdagen. Med det anförda ber jag ännu en gång att få tacka herr inrikesministern för svaret.
Herr talman! Jag har ju haft tillfälle att tillsammans med herr Sundelin besöka Västerbottens län och bli informerad om =<sysselsättningssituationen där, och jag kan förstå herr Sundelin då han understryker vikten av en ökad satsning på Norrland. I regeringen har vi varit väl medvetna om behovet av en sådan satsning. Här i kammaren har också statsministern i dag besvarat en enkel fråga i samma ämne, där frågeställaren var från Västerbotten. Förhållandena i Västernorrland är väl ganska likartade. Såvitt jag kan förstå har vi dock alltjämt de största sysselsättningssvårigheterna inom vissa regioner i Norrbotten. Jag håller med herr Sundelin om att det är angeläget att vi fortsätter att ägna intresse åt dessa och andra regioner, och alldeles speciellt tror jag att vi måste ägna intresse åt — något som jag är tacksam för att även herr Sundelin underströk — problemen i inlandet. Det gäller inte bara ådalsregionen utan även ljusdalsregionen och flera motsvarande områden som herr Sundelin pekade på och där svårigheterna är betydande. Jag hade tillfälle att under en debatt i medkammaren tidigare i eftermiddag säga, att det är angeläget att samhället -— vi inom regeringen och andra som har att ta befattning med dessa frågor -— talar för en lokalisering just till inlandsregionerna, där så är möjligt. Det visar sig nämligen vara mycket lättare att få företagen att etablera sig vid kusten. Synnerligen glädjande är ju att utvecklingen för några städer längs kusten varit mycket positiv. Det hindrar naturligtvis inte att vi måste fortsätta att satsa även där. Men just när det gäller avvägningen mellan inland och kustland är det nog viktigt att man från samhällets sida starkt trycker på betydelsen av att få aktiviteter av olika slag förlagda till inlandet. Jag har en bestämd känsla av att den konjunkturuppgång, som vi nu talat om i denna diskussion, verkligen också börjar ge resultat i Norrland. Vi befinner oss förmodligen just i det ögonblick då det liksom börjar bryta igenom. Jag har gjort den iakttagelsen att vi i departementet nu har under beredning en rad ärenden som kan betyda rätt stora tillskott i fråga om sysselsättning för vissa norrländska städer och regioner. Vi har också undersökt hur många ärenden som ligger hos arbetsmarknadsstyrelsen och således är på väg och hur många ärenden som i länen har tagits upp till en första granskning. Det visar sig att i dag 13 ansökningar från Norrland ligger hos arbetsmarknadsstyrelsen och att 54 ansökningar är under behandling i länsstyrelserna. Jag har försökt göra en inventering av vad detta kan betyda i sysselsättningstillskott. Det är svårt att av det mycket schematiska materialet få en klar bild, men såvitt vi nu kan överblicka situationen innebär det ett tusental nya arbetstillfällen, om allt kan realiseras. Jag hoppas att det samarbete som vi har inlett med Industriförbundet kommer att ge resultat, och jag skall gärna vara med om att vidga det till att omfatta också andra organisationer. Om det inom småindustrin, kooperationen eller jordbruksorganisationerna kan finnas intresse för ökad samverkan med staten, bör vi ställa oss positiva. Jag har gjort vissa sonderingar i den riktningen, och jag tycker alla goda krafter bör förenas för att åstadkomma en fortsatt och kanske ännu kraftigare satsning på Norrland, där vi fortfarande har betydande bekymmer. Allteftersom förhållandena ljusnar i de södra delarna av landet kommer ojämnheterna i levnadsvillkoren att framstå ännu tydligare, vilket ger oss dubbel anledning att satsa på Norrland även i framtiden.
Herr talman! Inrikesministern är fortfarande optimistisk, vilket ju är utomordentligt bra. Det är en förutsättning för att man över huvud taget skall lyckas. Jag märker på hans tonfall att det kanske ändå förhåller sig så, att det finns en del objekt på gång som inte är officiella. Han talade om vad som ligger hos AMS och vad som finns hos länsstyrelserna. Det är i och för sig bra, men självfallet måste ytterligare åtgärder vidtagas för att man skall klara upp den utomordentligt akuta situation som föreligger. Vi kommer också självklart från det län jag representerar och från olika organisationers sida att följa den här frågan och lär inte dra oss för att göra oss påminda ytterligare en gång. Jag ber än en gång att få tacka för svaret!